Herr talman! Det är ganska märkligt att konstatera, att motionärerna uttalar sin stora tillfredsställelse med utskottets behandling av detta ärende medan suppleanten i utskottet herr Wachtmeister anmäler missnöje. Man kan inte annat än beklaga att inte herr Wachtmeister blev sittande vid bordet i denna fråga. Då hade vi kanske fått den mera nyanserat belyst och kanhända kunnat ta hänsyn till det. Jag tycker dock att herr Wachtmeister borde vara ganska belåten. Det väsentliga är att utskottet nu konstaterar, att i direktiven för den i år tillsatta kommittén för översyn av naturvårdslagen står att dessa frågor skall ägnas en ingående uppmärksamhet, och jag förstår därför att motionären känner sig tillfredsställd. Herr Wachtmeister frågade hur man skulle engagera skogsvårdsstyrelserna i dessa frågor — de var så hårt engagerade redan. Det är jag inte riktigt övertygad om. Jag råkar vara vice ordförande i en skogsvårdsstyrelse, och jag tror att de skulle kunna uträtta ännu mera på detta område om det ingick i deras direktiv att speciellt observera frågor, som har med förändringar i landskapsbilden att göra. Man har kanske litet ensidigt varit inriktad på sådana arbetsuppgifter, som gällt att få ut största möjliga effekt ur ekonomisk synpunkt, och man har kanske inte alltid tagit hänsyn till de förändringar i landskapsbilden, som blivit ett resultat av de företagna åtgärderna. Jag tycker att det inte kan vara ur vägen när utskottet påpekar, att man bör observera även åtgärdernas inverkan på landskapet.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

Herr talman! Bestämmelserna angående lärares — och även vissa andra tjänstemäns — tjänstledighet för studier och reglerna för lön med B-avdrag vid sådan tjänstgöring har en sådan utformning att lokala skolstyrelser och i förekommande fall skolnämnder har att fatta beslut i dessa frågor. Praktiken visar, att dessa styrelsers och nämnders beslut kan bli mycket olika i skilda delar av landet. I vissa fall kan man även finna att en och samma nämnd fattat olika beslut på framställningar från personer med identiska skäl, likadan tjänsteställning m.m. Det vore därför önskvärt att de centrala skolmyndigheterna utformade nya regler och bestämmelser i dessa frågor, så klara och entydiga, att ärenden av detta slag får en likformig behandling i hela landet och icke kan tolkas på olika sätt, varvid riskerna för misstanke om »godtycklighet» också kan elimineras. Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet få ställa följande fråga: Är statsrådet beredd medverka till att nya, klara och entydiga bestämmelser utformas i fråga om lärares tjänstledighet för studier samt reglerna för lön med B-avdrag i sådana fall, så att dessa till sin tolkning blir likformiga och entydiga för hela landet? Härmed anhålles om tjänstledighet från riksdagsarbetet under tiden 18—19 november 1970 för deltagande i en informationsresa för parlamentariker till ESRO:s anläggningar i Holland och Västtyskland.

Herr talman! Herr Ohlin har frågat chefen för finansdepartementet, om han vill för kammaren redovisa vad som framkommit vid den undersökning som regeringen vid det partiella prisstoppets offentliggörande uppdrog åt statens prisoch kartellnämnd att utföra rörande prisstegringen på olika varuslag och handelsmarginalernas andel däri, sedd i relation till stegringar av olika folkgruppers inkomster. I överensstämmelse med gällande ärendefördelning har frågan överlämnats till chefen för handelsdepartementet för besvarande. I min egenskap av t.f. chef för handelsdepartementet får jag lämna följande svar på frågan. Uppdraget åt prisoch kartellnämnden gällde att snarast verkställa en undersökning om prisutvecklingen och de bakomliggande orsakerna till prisoch marginalförändringarna för livsmedels produkter. Undersökningen borde med förtur avse köttvaror, mjölk och mejeriprodukter, margarin och spannmålsprodukter. Undersökningen är ännu inte färdigställd. Enligt vad jag inhämtat från nämnden kan resultat av undersökningen väntas föreligga tidigast i slutet av denna månad. Det är således inte nu möjligt att lämna den redovisning herr Ohlin avser.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Nilsson för svaret. Vad frågan gäller är på detta stadium inte prisstoppet som sådant. Jag tror att ett tillfälligt prisstopp kunde bli till nytta, om det markerade en inledning till en mera mångsidig och energisk kamp mot inflationen. Detta är emellertid ett alldeles för stort spörsmål för att med fördel kunna diskuteras i anslutning till en enkel fråga. I dag gäller det en mera begränsad sak, nämligen regeringens uttalanden när det partiella prisstoppet infördes. Man hänvisade då till att en viss prisstegring kunde befaras på livsmedel. Statsminister Palme förklarade att regeringen skulle uppdra år prisoch kartellnämnden att undersöka orsakerna till prisstegringarna utöver jordbruksuppgörelsen på vissa i denna uppgörelse berörda varor. Han talade också om möjligheten att regeringen som ett andra steg kunda komma att besluta om s.k. högstpris, dvs. föreskriva en sänkning av priset på dessa varor. Detta och andra yttranden synes innebära att regeringen utan stöd i tillgängligt siffermaterial antydde, att producenter och mellanhänder vad jordbruksvaror beträffar utnyttjade situationen på ett inte tillåtligt sätt genom prishöjningar. Utgångspunkten för en undersökning rörande grunden för sådana antydningar måste naturligtvis vara en bedömning av frågan huruvida t.ex. jordbrukarna utnyttjade läget till att höja priserna mer än jordbruksuppgörelsen tillät. Saken gäller också om handeln, bl.a. konsumentkooperationen, genomförde en större ökning av marginalerna än som kunde anses rimligt med hänsyn till den inkomststegring som ägde rum för andra folkgrupper. En motsvarande inkomstförbättring kunde ju inte förvägras de handelsanställda eller andra i handeln arbetande människor, Regeringen avvisade herr Hedlunds förslag att en utredning skulle företagas med parlamentariska bisittare för att trygga objektiviteten i de slutsatser som kunde komma att dragas av det genom myndigheterna insamlade, sammanställda och så småningom framlagda materialet. Regeringen hänvisade till att det skulle försena arbetet, vilket förefaller märkligt inte minst i dag, när man nu meddelar att utredningen ännu inte är färdig, trots att mer än två månader har gått sedan regeringen antydde att läget utnyttjats oskäligt av vissa folkgrupper. Inga bevis har framlagts som stöd för ett sådant misstänkliggörande. Vi får vänta och se. Sällan har man väl sett ett så klart exempel på en regering som spänner vagnen för hästen. Först framföres kritiska förmodanden, sedan genomför man utan brådska de undersökningar som behövs för att se om de kritiska spekulationerna alls har någon grund. Tydligen vill regeringen genom detta förfaringssätt smita undan sitt ansvar för inflationen, vända uppmärksamheten åt annat håll. Vore det inte bättre att undersöka fakta, innan man påstår något eller antyder slutsatser?
Herr talman! Som herr Ohlin själv antydde i sitt anförande är det väl inte meningen att man i anslutning till besvarandet av en enkel fråga skall föra en mera omfattande debatt om det berättigade i prisstoppet. Enligt prisregleringslagen förusätts det för övrigt att regeringen skall underställa prisstoppet riksdagens godkännande genom en proposition, och en sådan kommer att framläggas för riksdagen inom den allra närmaste tiden. Det blir tillfälle att i det sammanhanget diskutera det berättigade i regeringens åtgärder. Mot denna bakgrund vill jag nu bara påpeka att prisoch kartellnämnden den 26 augusti i år redovisade en undersökning om <prisutvecklingen på jordbruksprodukter under juli månad. Av den undersökningen framgick bl a. att såväl partipriser som konsumentpriser på sådana produkter hade ökat betydligt mer än vad som enligt justeringen av jordbruksuppgörelsen den 1 juli 1970 skulle tillföras jordbruket. I det läget ansåg sig regeringen böra ingripa omedelbart. Men, som jag sade redan tidigare, frågan om det berättigade i prisstoppet bör diskuteras i anslutning till den kommande propositionen. Att utredningen har tagit — som herr Ohlin tydligtvis tycker — lång tid beror på att prisoch kortellnämnden i detta liksom i alla andra sammanhang vill göra en ordentlig undersökning — inte en summarisk, ytlig snabbundersökning. Man har satsat alla tillgänliga resurser på att göra denna undersökning men har mött rätt stora undersökningstekniska problem. Undersökningen har berört många företag, och man har måst ta hänsyn till att den gjordes under en tid då flera producentföretag höll på med arbetet på budgeteringen för nästa år. Vidare har man att ta hänsyn till de sekretessbestämmelser som enligt sekretesslagen gäller för de uppgifter som lämnas till prisoch kartellnämnden. På en del av de berörda områdena är det bara ett eller två företag som är verksamma, och det gör att undersökningen kommer att innehålla uppgifter som kan lända enskild före tagare till men och därför inte utan vidare kan offentliggöras. I dessa delar måste det föras diskussioner med företagen i fråga om publiceringen. När det gäller distributionssidan måste man vidare för att kunna ge en komplett bild av kostnadsutvecklingen avvakta och analysera viss lönestatistik.

Herr talman! Det är säkerligen inte obekant för statsrådet att varor skall inte bara produceras utan också distribueras och att om varornas produktionskostnader priset hos producenten — stiger, så uppkommer frågan om kostnaden stiger även för distributionen genom att där arbetande människor liksom andra under inflationstider får en något ökad ersättning. Detta innebär ju inte i och för sig att det är något felaktigt ifall även de som arbetar med distribution får en nominell inkomststegring av ungefär samma art som andra folkgrupper. Det föreföll som om statsrådet fortfarande — liksom regeringen för några månader sedan — glömde bort den saken. Det är alldeles klart att man inte kan bedöma förhållandena i en bransch genom att endast se på några varuslag. Det finns varken lag eller praxis som säger att priserna under inflationstider skall stiga med lika många procent över hela linjen. Därför går det inte att plocka ut några enstaka varor, vilket tydligen statsrådet menade att man kunde göra, med hänvisning till materialet i slutet av augusti. Man måste se hur det förhåller sig med ett större sortiment. Det var av den anledningen som det föreliggande materialet inte medgav någon som helst slutsats, och det var därför som undersökningsuppdraget med rätta karakteriserades såsom varande en antydan om oskäligt utnyttjande — men utan stöd av fakta. Det var också av det skälet som regeringen gick med på att till sätta en utredning. Personligen skall jag, herr talman, inte dra några slutsatser innan utredningens resultat föreligger.
Herr talman! De sista orden i herr Ohlins anförande var välgörande, eftersom det han sade tidigare närmast tydde på att han redan nu ville ta upp en diskussion om undersökningsmetoderna. Jag sade inte någonting om att undersökningen skulle vara begränsad till enbart produktionssidan och att man skulle bortse från löneutvecklingen på distributionssidan. ännu mindre gjorde jag någon bedömning av det berättigade i löneutvecklingen på den sidan. Det enda jag nämnde i det hänseendet var att man före färdigställandet av undersökningsresultatet måste invänta viss lönestatistik. Inte heller nämnde jag att undersökningen skulle begränsas till vissa enskilda varor. Det enda som kunde beröra den frågan var att jag nämnde att sekretessproblem uppstår på grund av att det i fråga om vissa varor rör sig om en eller ett par dominerande tillverkare.
Herr talman! Jag ber att få hänvisa till att statsminister Palme förklarade att regeringen skulle uppdra åt prisoch kartellnämnden att undersöka orsaken till prisstegringarna utöver jordbruksuppgörelsen på vissa av denna berörda varor. Det nämndes ingenting om att dessa varor även måste distribueras med vissa kostnader, som under inflationstid också stiger. Det talades ju också om »vissa berörda varor»; det fanns ingen antydan om den synpunkt jag här framförde. Det gläder mig mycket om statsrådet Nilsson nu i alla fall företräder ett mera initierat synsätt i fråga om detta problem än det som kom till uttryck i regeringschefens yttrande för två månader sedan. Fortsätter denna standard höjning på regeringssidan, skall jag inte alltför mycket beklaga mig över om det går ännu några veckor innan utredningen blir färdig.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig om regeringen kommer att förelägga riksdagen förslag i enlighet med justitiedepartementets promemoria angående lagstiftning om förbud mot krigspropaganda. Fråga har uppkommit om Sverige vid ett tillträde till FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter skall göra förbehåll i fråga om konventionens krav på förbud mot krigspropaganda eller i sin lagstiftning införa sådan förbudsbestämmelse. I departementspromemorian tas inte ställning härtill. Promemorieförslaget får alltså ses som ett förslag till lösning av den lagstiftningsfråga som blir aktuell, om man på svensk sida skulle stanna för att inte göra förbehåll mot konventionen i denna del. I promemorian anförs vägande skäl mot en lagstiftning av detta slag. Med beaktande av dessa och mot bakgrund av de synpunkter som har framförts vid remissbehandlingen av promemorian har jag funnit, att något förslag om förbud mot krigspropaganda inte bör införas i svensk lagstiftning. Jag ämnar därför inte föreslå någon sådan lagstiftning.

Herr talman! Att värna yttrandeoch tryckfriheten i Sverige är en av riksdagens viktigaste uppgifter. Att se till att det skyddet är garanterat i lagar och grundlagar, som inte heller i krislägen kan missbrukas, är en skyldighet för demokratiska politiker. Att avvisa svårtolkade kautschukparagrafer är alltid angeläget — det kan vara nära nog livsviktigt just i de lagar som reglerar yttrandefriheten. Därför är justitiedepartementets stencil 1970:19 en mycket allvarlig sak. Där har man föreslagit att den som »heisar till angreppskrig> skall kunna dömas för »krigspropaganda»> till fängelse i upp till sex månader. I samma stencil visar man klart att ingen vet vad som är »angreppskrig». FN har aldrig kunnat enas om någon definition. Enligt förslaget skulle man i stället ha låtit »rättstillämpningen> avgöra den saken. Svenska domstolar skulle alltså ha fått sätta betyg på konflikterna ute i världen och avgöra vem som är angripare och vem som är försvarare. De skulle t.ex. ha fått bestämma om det var Egypten som genom stängningen av Akabaviken i maj 1967 angrep Israel — eller om det var Israel som genom attacken den 5 juni samma år angrep Egypten. De svenskar som ivrigt har talat och skrivit för den ena eller den andra aktionen skulle ha kunnat sättas i fängelse. De lagförslag, som har remissbehandlats, skulle alltså ha kunnat tysta viktiga inlägg i den allt intensivare utrikespolitiska debatten här i landet. Hur skulle det t.ex. ha gått för de svenska anhängarna av al Fatah och den palestinska Folkfronten? Det är organisationer som enligt egna uttalanden vill starta krig med Israel och förstöra Israel. Det finns tyvärr svenskar som samlar in pengar till al Fatah och manar till solidaritet med krigshetsarna. Hade det blivit straffbart med den här lagen? Det vet vi inte. Jag är den förste att kritisera och fördöma al Fatahs pro gram och dess anhängare i Sverige. Jag är den siste att vilja dra dem inför domstol för deras åsikters skull. I Expressen i dag har jag formulerat sju tänkbara inlägg i utrikespolitiska konflikter. Vilka av dem som hade blivit förbjudna om lagen gått igenom vet vi inte. Bo Strömstedt frågar i Expressen om justitieministern vill värdera de inläggen från straffsynpunkt. Om regeringen hade bestämt sig för att lägga fram det här förslaget inför riksdagen hade herr Geijer fått räkna med att en mycket stor del av opinionsbildarna i Sverige i massmedia och politiska organisationer, oberoende av politisk färg, hade rest sig mot denna inskränkning i debattfriheten. Nu behövs inte det, och jag tackar justitieministern för det svar som visar att protesterna redan har gjort intryck. Förslaget tycks nu läggas på den plats där det hör hemma — i papperskorgen. Och min fråga till herr Geijer blir denna: Kommer regeringen nu att föreslå att vi gör ett förbehåll för artikel 20 i FN-konventionen när vi nästa år skall ratificera den?

Herr talman! På den följdfråga som herr Ahlmark ställde vill jag svara följande. I första hand skall regeringen ta ställning till om konventionen skall ratificeras. Först i samband därmed blir det anledning att ta ställning till ett förbehåll. För dagen kan jag alltså inte lämna något ytterligare besked.

Herr talman! Jag har fått försäkringar från riksdagens upplysningstjänst att proposition om ratificering kommer att läggas fram under våren 1971. Min fråga gäller alltså om man då kommer att göra förbehåll beträffande den här paragrafen, som Sovjetunionen med an hängare i FN har drivit igenom för att begränsa debattfriheten i demokratierna. Det har nu inträffat något mycket anmärkningsvärt, vilket framgår av justitiedepartementets stencil. På s. 14 står: » Vid överläggningar mellan representanter för de nordiska ländernas justitieoch utrikesdepartement har diskuterats frågan vilka förbehåll länderna avser att göra vid ratifikation av bl.a. den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Därvid har enighet nåtts om att förbehåll inte bör göras mot bestämmelserna i art. 20 om krigspropaganda.» Det var såvitt jag förstår överläggningar på tjänstemannaplanet. Jag vill därför fråga herr Geijer: Vem på regeringsplanet gav direktiv inför denna överläggning på nordisk basis?

Herr talman! Herr Ahlmark konstaterade ju själv genom sitt citat ur den aktuella promemorian att det gällde överläggningar på tjänstemannaplanet. Detta innebär att någon ställning inte tagits på regeringsplanet. Överläggningarna på tjänstemannaplanet har inte heller resulterat i några riktlinjer härför.

Herr talman! Jag tolkar justitieministerns svar på min fråga och hans efterföljande repliker så att regeringen, om den lägger fram FN-konventionen för ratificering under 1971, kommer att föreslå ett förbehåll för artikel 20.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av riksdagens skrivelse 1969: 77 angående undersökningar rörande fingerade val enligt majoritetsvalmetod och om jag bedömer det vara möjligt att utsträcka den förutsatta undersökningen att omfatta även 1970 års riksdagsmannaval. Inom författningsutredningen genomfördes undersökningar av hur mandatfördelningen skulle ha blivit, om majoritetsval i enmansvalkretsar hade tilllämpats vid 1952, 1956, 1958 och 1960 års riksdagsval. Riksdagen har begärt att motsvarande undersökningar skall göras på grundval av röstfördelningen vid 1964 och 1968 års val. I nuvarande läge, då en ny författning med ett nytt valsystem just antagits, har man i justitiedepartementet inte ansett sig böra ge undersökningar om majoritetsval prioritet framför andra, mera aktuella uppgifter. Frågan kommer att tas upp när arbetsläget medger det.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Spörsmålet om införande av majoritetsval kan få aktualitet snabbare än man kanske föreställer sig mot bakgrunden av det nyligen fattade beslutet på detta område, som nämndes av justitieministern. Det var många som godtog den senaste reformen av valsystemet, år 1969, därför att de föredrog ett fredstillstånd av ganska negativ innebörd på författningsområdet framför ett öppet krig mellan de politiska partierna om de demokratiska spelreglerna. De tyckte att en fortsatt upprörd debatt om dessa spelregler skulle skada demokratins anseende.

Det senaste valet har enligt min mening åskådliggjort riskerna från demokratisk effektivitetssynpunkt med ett valsystem som är präglat av den proportionella millimeterrättvisan. Vårt framtidsperspektiv är att ingen av de två tävlande huvudriktningarna i svensk politik, socialdemokrati och borgerlighet, får möjlighet att från en majoritetsställning i parlamentet förverkliga sina väljares intentioner, även om pendeln i ett val klart skulle svänga till förmån för endera riktningen. Resultatet av 1970 års val var nämligen ganska ordinärt. Det har under hela efterkrigsperioden bara vid ett par tillfällen inträffat att de tre borgerliga partierna fått majoritet i valmanskåren medan socialdemokraterna ensamma fått majoritet vid två val. Jag vill därför vädja till justitieministern att relativt snabbt sätta i gång den av mig aktualiserade undersökningen, så att vi kan få ett underlag för den fortsatta debatten. Jag vill också erinra om att det just nu pågår diskussioner inom grundlagberedningen om en definitiv riksdagsordning. I samband med behandlingen av det förslaget kan det kanske finnas möjligheter att göra ändringar i det valsätt som vi nyligen har beslutat om.

Herr talman! Jag vill bara tillägga, i anledning av vad herr Svensson sade nyss, att det nya riksproportionella systemet har tillämpats bara en gång och att dess regler om mandatfördelningen är förankrade i grundlag. Det är alltså också — praktiskt sett — ett arbete på lång sikt att åstadkomma en ändring av valsystemet.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig, om det är förenligt med intentionerna i läroplan för grundskolan att elever inte ges möjlighet att medföra läroböcker hem för studier under fritid. Enligt det av Kungl. Maj:t fastställda avsnittet Mål och riktlinjer i läroplanen bör eleverna under lektionerna få utföra huvuddelen av sitt arbete. Skolöverstyrelsens anvisningar har utformats med ledning härav. I läroplanen finns inget uttalande om att elever inte skall ha möjlighet att ta med läroböcker hem.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till min fråga var att elever i årskurs 7 i vissa kommuner inte får egna läroböcker som de kan ta med sig hem för att studera på fritid. Detta anses av flera föräldrar, lärare och elever som ett handikapp i utbildningen. En god och effektiv skola bör ge eleverna denna möjlighet, och det förhållande som nu praktiseras i årskurs 7 har väckt stor oro hos många föräldrar. Eleverna bedriver ju sina studier på olika sätt beroende på personliga anlag. En del kan lära in tillfredsställande genom att lyssna, andra åter måste läsa och »>plugga» mera. Det har sagts att vissa böcker skall placeras i biblioteket, så att de kan lånas ut, men det är ju ganska opraktiskt för eleverna att låna böcker när de behöver ha hem dem för läxläsning. Och vid skrivningar skall det, som det står i reglementet, finnas möjligheter att läsa på. Då behöver väl alla låna hem böcker, så därför erfordras ändå ett tillräckligt antal. Det skulle vara intressant att höra utbildningsministerns syn på denna fråga. Skall eleverna ha tillgång till egna läroböcker, som de får ta med sig hem och använda vid läxläsning? De skall ju inte tvingas till att läsa läxor hemma, men de som vill det skall väl ändå ha möjlighet därtill. Om det inte skall finnas egna läroböcker, så skall det väl vara på samma sätt i alla skolor och inte olika i olika kommuner. Beträffande gymnasieskolan, som kommer efter högstadiet, har kommunerna i stort sett beslutat att ge fria läroböcker. Varför skall då högstadiet vara ett undantag? Här kan man till och med tala om bristande jämlikhet. De föräldrar som har råd att köpa böcker kan ju göra det själva, men det är inte säkert att alla föräldrar har det eller tänker på det. Då är vi nästan på väg tillbaka till det gamla skolsystemet.
Herr talman! Sedan mitten av 1940 talet har vi fria läroböcker i grundskolan och motsvarande. I skolstadgan slås fast att eleverna bör ges de grundläggande läroböckerna. Där slås också fast rätten att ta hem läroböckerna så att eleverna inom hemmets dörrar skall kunna bedriva den utbildning som de finner önskvärd. Det är vad jag i korthet kan meddela herr Johansson i Skärstad.
Herr talman! Men om nu kommunerna svarar att de inte har råd att köpa böcker? Man skall förstå kommunerna med tanke på det ekonomiska läget. Jag anser att det skall vara lika för alla så att eleverna, vilken skola de än går i, antingen skall få egna läroböcker eller inte. Men så är det inte, utan en del kommuner ger eleverna läroböcker, andra gör det inte. Detta anser jag mycket otillfredsställande.
Herr talman! Vi kan lägga fram vissa riktlinjer från statens sida, och dem har jag redovisat för. Därefter har vi att inom den kommunala självstyrelsens ram handha dessa bestämmelser på ett förnuftigt sätt. Jag ser ingen anledning att nu vidta några ytterligare åtgärder på denna punkt. Detta bör klaras inom respektive kommuner.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att målsättningen 16 000—17 000 nya arbetstillfällen i Norrbotten före 1980 skall bli verklighet. Som framgår av interpellationen besvarade jag vid riksdagens höstsession förra året samma fråga av herr Petersson. I svaret hänvisade jag till de omfattande arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiska åtgärder som har vidtagits i Norrbotten och Norrland i övrigt. Jag nämnde också några då aktuella åtgärder, bl.a. ett särskilt bidrag till återväxtåtgärder i samband med avverkning på skogsmark med dålig föryngring, vissa lokaliseringsärenden, investeringar i de statliga företagen och materielbeställningar för försvaret. Dessa åtgärder har fortfarande aktualitet. Det viktigaste som har skett sedan föregående år i fråga om lokaliseringspolitiken är det beslut som riksdagen i våras fattade om den regionalpolitiska stödverksamheten.

Företag som etablerar sig i stödområdet får genom det vidgade regionalpolitiska stödet gynnsammare finansieringsmöjligheter än i andra delar av landet. Företagens konkurrenskraft förbättras också genom sysselsättningsstödet, utbildningsbidragen och transportstödet. Redan nu kan förmärkas tendenser till att de beslutade reformerna kommer att få avsevärd genomslagskraft. Det kan också vara skäl att i detta sammanhang nämna några aktuella frågor som har direkt betydelse för Norr: botten. Jag tänker närmast på utbyggnaden av Norrbottens järnverk samt den tekniska högskolan och försöksverksamheten med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning i Luleå. Vidare föreligger det förslag om att förlägga ett fredsförband till Arvidsjaur samt om utlokalisering av statlig verksamhet till bl.a. Luleå. ning år 1980 kommer att underskrida 200 000. Interpellanten undrar bl.a. med anledning av detta om regeringen har den rätta viljan att vidta åtgärder. Det kan då vara skäl att erinra interpellanten om att propositionen endast redovisar vad Norrlandsberedningen har anfört. Beredningen i sin tur refererar länsstyrelsens prognos som avser den spontana utveckling som sker om inga åtgärder vidtas. Denna prognos är ju som interpellanten väl vet inte någon målsättning. Så användes den inte heller av Norrlandsberedningen, utan man åberopar den som ett argument för att vi måste stimulera den industriella miljön och främja den norrländska samhällsutvecklingen. Likadant är det med alla de åtgärder jag här har redovisat. De syftar till att åstadkomma en mera positiv utveckling i Norrbotten och Norrland i övrigt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min interpellation. Svaret innehåller en aktuell sammanställning av statens åtgärder för att öka sysselsättningen i bl.a. Norrbotten, och såvitt jag kan se har alla de redovisade åtgärderna samtliga riksdagspartiers stöd. Låt mig också från början säga att jag inte tagit upp denna sak för att vinna partipolitiska poäng utan i det allvarliga syftet att försöka öka inrikesministerns och därmed regeringens intresse för Norrbottens besvärliga sysselsättningsproblem. Min naturliga följdfråga till inrikesminister Holmqvist blir nu: Tror inrikesministern att de i svaret redovisade åtgärderna ger Norrbotten 16 000— 17 000 nya arbetstillfällen före 1970 talets utgång, dvs. sådana sysselsättningsmöjligheter att det nuvarande befolkningstalet kan uppehållas i landets nordligaste län? Vi har under de senaste veckorna kunnat ta del av rapport nr 16 från den glesbygdsforskning som bedrivs vid Umeå universitet. Den gäller lokaliseringsstödets sysselsättningseffekt inom stödområdet åren 1963—1968. Enligt denna rapport var den planerade ökningen av antalet sysselsättningstillfällen drygt 14000 medan den faktiska sysselsättningsökningen uppgått till ca 3 000 arbetstillfällen, varav i Norrbotten ca 500. Har herr statsrådet några kommentarer att ge med anledning av rapporten? I förhoppning om att få svar på dessa frågor skall jag nu avstå från egna kommentarer. Norrbotten befinner sig i ett mycket allvarligt utvecklingsläge, och framtidstron sviktar hos länets befolkning.

Herr talman! Jag har inte anledning att göra något längre inlägg, eftersom herr Petersson i Gäddvik fattade sig kort. Han sade att hans syfte närmast varit att öka mitt och regeringens intresse för Norrlandsfrågorna. Jag kan försäkra herr Petersson att det inte behövs någon sådan stimulans. Vi är så strängt upptagna med dessa frågor att det inte behövs injektioner av detta slag för att vi skall vara medvetna om problematiken. Det kan emellertid finnas anledning att ge svar på den fråga som herr Petersson här ställde, nämligen om jag menar att det är realistiskt att räkna med att vi kommer att kunna skapa sysselsättningstillfällen för 16 000—17 000 personer i Norrbotten. Jag håller ingalunda för uteslutet att så kan bli fallet. Utvecklingen beträffande industrialiseringen har ju inte stått stilla i Norrbotten. Man kan peka på att antalet yrkesverksamma personer i Norrbotten ökat med 10000 under de senaste 20 åren. Samtidigt har det ägt rum en avgång från jordbruket med bortåt 20 000 personer. Det betyder att 30 000 nya arbetstillfällen tillkommit under denna tid, väsentligen inom serviceoch industrisektorerna. Statistiken visar också att den industriella sysselsättningen under 1960-talet har utvecklats snabbare i Norrbotten än i södra och mellersta Sverige. Jag tror därför att vi har anledning att se med optimism på möjligheterna att uppnå det uppställda målet, bara vi kan finna de rätta objekten och lyckas väcka intresse för lokalisering till Norrland. Jag vill härefter ta upp den undersökning som nämnts och som genomförts av ett par studerande vid Umeå universitet; den har även refererats i pressen. Denna undersökning ger det intrycket att vi skulle ha misslyckats med de lokaliseringspolitiska åtgärderna. Efter hand som forskningsarbetet beträffande regionalpolitiken utvecklas, kommer vi säkerligen att få redogörelser av detta slag från olika håll av landet. Det är mycket värdefullt, och det är glädjande att de studerande uppmärksammar dessa frågor. Det finns dock anledning att peka på ett par väsentliga förhållanden, som man måste vara på det klara med när man bedömer sådana här uppsatser. Inrikesdepartementet ger ut en liten stencilerad skrift som kallas Regionalpolitiska Meddelanden från Inrikesdepartementet. I nr 3 för 1970 av denna publikation, som kommit ut i dagarna, tas just Umeåundersökningen upp till granskning. För det första finner vi att undersökningen inte ger ett tillfredsställande resultat på grund av att inte samtliga företag är medtagna — det är fråga om ett betydligt mindre antal företag.

Det tar ju sin tid från det att beslutet fattas till dess att industrin är uppbyggd, maskinerna anskaffade och driften igångsatt. Man måste mot denna bakgrund vara uppmärksam på att de siffror, som kommer fram genom en sådan här undersökning, alltid behöver granskas noga. Och jag tror att herr Petersson i Gäddvik, efter att ha tagit del av den redovisning jag här talat om, skall kunna anse att han fått ett svar på sin fråga.
Herr talman! Jag hoppas att inrikesministern har rätt när han ställer i utsikt att vi i Norrbotten under 1970-talet skall få 16 000 å 17 000 nya arbetstillfällen. Jag vill framhålla att det finns de som inte har den bedömningen att den nuvarande regionpolitiken leder till detta resultat. Jag kan hänvisa till uttalanden av riksdagsman Hans Hagnell och till remissyttrandena från länsstyrelsen i Norrbotten län och Norrbottens läns länsarbetsnämnd.
Herr talman! Att herr Petersson i Gäddvik åberopar min gode vän Hans Hagnell tar jag inte som något uttryck för att man skulle ha anledning att se med pessimism på möjligheterna härvidlag. Jag säger att resultaten är beroende av i vad mån vi kan få företag att flytta till Norrland, få dem att förstå vilka tillgångar som finns där — en bra mil jö för företagen och naturligtvis också det betydande stöd som samhället ger. Vi försöker sprida upplysning om detta på olika sätt. I dagarna har vi haft annonser i de stora tidningarna, där vi riktat uppmärksamheten på Norrland och framhållit att resultaten av de industrietableringar som skett har varit positiva. Vi har också helt nyligen givit ut en skrift med redogörelser för de olika medel som står till buds och de förmåner som företagen kan påräkna. Jag hoppas att dessa åtgärder — och många andra som vi måste vidtaga — skall kunna bidraga till att vi verkligen får i gång den utlokalisering av företag som ändå alla önskar.
Herr talman! Vi önskar alla att få företag till Norrbotten. Men de kommer inte dit enbart därför att vi önskar det. Samhället måste sätta in regionalpolitiska medel som gör det attraktivt för företag att arbeta där uppe. Jag vill läsa upp ett avsnitt av länsarbetsnämndens yttrande över lokaliseringsutredningen, som sammanfaller med mitt sätt att se på denna fråga. »Länsarbetsnämnden får slutligen anföra som sin uppfattning att icke heller nu föreliggande förslag till lokaliseringsstöd kommer att visa sig tillräckliga för åstadkommande av en erforderlig ökning av den industriella sysselsättningen i Norrbottens län. Det krävs därutöver en samordning av alla de faktorer som har inverkan på ett företags kostnader liksom sådana som är bidragande till att skapa ett industrivänligt klimat.» Om vi kan komma överens om att skapa dessa förutsättningar, hoppas jag att de 16 000 nya arbetstillfällena skall bli en realitet liksom också att framtidstron skall återvända hos Norrbottens folk.
Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik har inte så särskilt aktuellt material att komma med. Det yttrande han läste upp har jag för länge sedan tagit del av. Det avgavs nämligen i anslutning till den utredning som leddes av landshövding Lemne. Sedan dess har vi förstärkt våra åtgärder med åtskilligt utöver det som utredningen föreslog. Jag kan nämna sysselsättningsstödet och transportstödet. Jag antar att det kan uppfattas som en del av de åtgärder som man då från länets sida efterlyste. Det stärker inte på något sätt uppfattningen att vi skulle kunna komma att misslyckas. Jag tror tvärtom att vi har goda förutsättningar att lyckas. Det är inte bara på detta sätt vi sprider upplysning, utan det finns realiteter bakom. Det finns stödåtgärder från samhällets sida, vilka ger effekt i arbetet.
Herr talman! Det kanske inte finns så stor anledning att lägga sig i denna debatt. Jag tycker att herr Petersson i Gäddvik var mycket hovsam i början av debatten, och när han säger att det finns många som är pessimistiska och även försöker plocka fram exempel på detta har han nog rätt däri. Men ligger det någon särskilt stor politisk visdom i att försöka plocka fram hur många pessimister som finns då det gäller ett län som behöver utvecklas och kommer att utvecklas? Det är precis så som inrikesministern säger. Per Petersson visar upp sådana siffror som föreligger, om man inte gör något från samhällets sida. Men nu vidtar samhället en mängd åtgärder i form av lokaliseringspolitik. Den planeringsrådets målsättning som här åberopas har alla parter i planeringsrådet varit med om. Socialdemokraterna i planeringsrådet är övertygade om att vi med hjälp av de åtgärder som beslutas bl.a. här i riksdagen skall få en bättre utveckling i Norrbotten. Det kan finnas anledning fråga, om herr Petersson i Gäddvik och hans partivänner sprungit ifrån den inställningen. Tror ni inte längre på vad ni var med om att besluta, nämligen att vi med hjälp av dessa medel skulle få en bättre utveckling? Det behövs ett näringsvänligt klimat, men kan vi inte vara överens om att vi inte kommer någon vart enbart med talet om ett näringsvänligt klimat och näringsvänliga åtgärder? Här har regering och riksdag fattat beslut i konkreta frågor. Det är det som betyder något för Norrbotten, inte det lösa talet om ett näringsvänligt klimat.
Herr talman! Om man vill ha en positivare regionpolitik, herr Svanberg, måste man påvisa svagheter i den nu förda politiken. Herr Svanberg vet lika väl som jag att ännu så länge har vi inte fått fram de resultat av regionpolitiken som både han och jag eftersträvar. Jag tror även att inrikesministern eftersträvar en positivare utveckling i Norrbotten. Ingenting har förändrats efter det att länsarbetsnämnden avgivit sitt remissyttrande när det gäller de effektiva medlen. Man har visserligen kommit fram till en viss nedsättning vad gäller frakterna, men jag tror att man också måste angripa persontransportkostnaderna. Och för min del skulle jag gärna se att man använde skattevapnet såsom ett medel för att styra företagsamheten till Norrbotten.

Herr talman! Att åberopa länsarbetsnämndens yttrande i detta sammanhang är en fiktion. Jag är själv bitvis ansvarig för detta yttrande såsom ledamot av länsarbetsnämnden i Norbotten, och jag vet att där säges att om inga ytterligare åtgärder vidtas skulle läget bli mycket dåligt. Men här har inrikesmi nistern pekat på att vi har genomfört ett sysselsättningsstöd och ett fraktstöd utöver vad som förut var möjligt. Jag vill också påminna om att kommunikationsministern har riksdagens uppdrag att göra en undersökning om personkostnaderna på kommunikationsområdet. Vidare har länsarbetsnämnden tagit upp frågan om att bygga lokaler för industri på tre besvärliga orter i inlandet, nämligen Pajala, Överkalix och Övertorneå. Detta är exempel på de nya ting som ständigt kommer in i bilden. Man kan inte bara hålla på att gnöla. Det var visst Gustav II Adolf som sade: »Det är käringatröst, kvida och lida; man måste det onda genom goda råd bota och borttaga.> Vad vi försöker att göra från socialdemokratiskt håll är att undan för undan genomföra olika åtgärder, som måste anpassas efter verkligheten, i stället för att ägna all tid åt att tala om att det är så förfärligt dåligt ställt och blir ännu sämre. Vad nyttar det? Svagheter kan man peka på, det är alldeles riktigt. Vi behöver en bättre, utökad regionpolitik — men det är ju det vi sysslar med varje år bl.a. här i kammaren. Varför inte erkänna det och inte bara gnöla och gnälla om att samhället ingenting gör? Det är en falsk framställning, herr Petersson i Gäddvik.
Herr talman! Jag har aldrig påstått att ingenting har skett. Vad jag har sagt är att de åtgärder som nu är föreslagna har stöd av alla riksdagspartier och att jag inte tror att de räcker. Jag är uppriktigt glad över att inrikesministern här förklarat, att han tror att det skall vara möjligt att fullfölja tanken på 16 000—17 000 nya arbetstillfällen i Norrbotten under 1970-talet, och jag skall hjälpa till för att vi alla skall komma ihåg det.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat mig, om regeringen har uppmärksammat att arvoden och löner för en del förtroendemän i landsting och kommuner från årsskiftet skall höjas med 50 procent samt om regeringen anser detta stå i överensstämmelse med regeringsledamöters uttalanden att utgångsbud från andra inkomstgrupper på 20 procent är orealistiska. Vidare har herr Lundberg frågat om regeringen kommer att ta initiativ för att högavlönades krav rättas till och låginkomsttagarnas lönevillkor och sociala förhållanden ges förtur och blir väsentligt förbättrade. Inom ramen för den kommunala självstyrelsen ankommer det på landstingskommunerna och primärkommunerna själva att fastställa arvoden och löner för de förtroendevalda. Regeringen kan därför inte ta initiativ för att påverka dessa löner och arvoden. Regeringen har inte heller för avsikt att ingripa i den pågående avtalsrörelsen för att påverka de krav som ställs från olika löntagargrupper. Däremot är det regeringens uttalade målsättning att liksom hittills med olika åtgärder av annat slag verka för att minska de ekonomiska och sociala klyftorna i samhället.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack för det försiktiga svaret — ty att det är försiktigt utformat utgår jag ifrån. Jag har i detta sammanhang inte tänkt på den normala arbetsmarknaden, där man förutsätter två parter: den som kräver och den som skall ta ställning till kraven. Tvärtom finner jag den här frågan speciellt känslig just därför att de kommunala förtroendemännen kan både kräva och besluta om vad de skall ha. Det är någonting annat än den vanliga arbetsmarknaden, och jag har därför inte förutsatt att statsrådet skulle ge sig in på den delen.

Man har dock rätt att kräva att de känner sitt ansvar.

De har talat om att kraven på förbättrade arbetsvillkor för människorna bör hållas inom en viss ram, och detta är ju en indirekt påverkan. Under höstens valrörelse framförde representanter för alla partier krav på jämlikhet och närdemokrati; de krävde även förbättrade villkor för de lågavlönade. Vi vet alla att de lågavlönade, inte minst inom landsting och kommuner, befinner sig i en sådan situation att vi helt enkelt måste ge dem ett ordentligt handtag om vi skall uppfylla vårt ansvar som arbetsgivare.

Då bör väl samhället ha anledning att säga ifrån.

Det lät väldigt bra med allt vackert tal om jämlikhet, närdemokrati etc. under valrörelsen.

När man nu efter valet har sett hur förtroendemän inte bara kräver utan också beslutar om kraftiga förhöjningar åt sig själva måste man fråga sig: Var har de sitt ansvar och hur tar de hänsyn till andra människor, som också måste leva? Jag är medveten om att det är svårt för regeringen att ingripa, och jag har förståelse för att civilministern inte här kan säga ifrån offentligt.

Regeringen bör kräva att talet om jämlikhet skall komma till uttryck också i det praktiska handlandet. Jag brukar ibland citera Carlyle som en gång sade, att en människas mål är en handling, ej en tanke — vore den aldrig så ädel. Under valtider förs det fram väldigt många vackra tankar, och alla talar om hur ädla de är. Vore det inte rim och reson att man även i handling visade detta? Om landstingsmän och kommunalmän inte gör det, tvingas vi att handla. Det är här fråga om en part som kan både kräva och besluta. När en part på arbetsmarknaden i övrigt kräver någonting möter den en motpart, och efter diskussioner mellan de båda parterna kommer man fram till ett avtal som ofta innebär en kompromiss. I detta fall fungerar det hela inte på det sättet. Att jag reagerat mot detta lönelyft är ganska naturligt. Därmed har jag inte sagt att jag anser allt vara väl beställt på den privata arbetsmarknaden — långt därifrån! Men det finns ingen möjlighet att angripa den privata arbetsmarknaden för att hjälpa låglönegrupperna, om valda förtroendemän handlar som de gjort i detta sammanhang. Jag förstår att de försiktiga formuleringarna i svaret framtvingats av vissa praktiska hänsyn. Men undertonen måste väl ändå vara att man inte kan blunda för sådana här handlingar eller låta dem passera opåtalade. Det som inträffat måste rättas till. Jag har redan sagt att jag inte anser att dessa förtroendemän skall placeras bland låglönegrupperna; något mer än en riksdagsmannalön tycker jag skulle vara rimligt. I dag diskuterar man inte dessa tjänster utifrån det behov som föreligger, utan med hänsyn till nödvändigheten att möjliggöra en rättvis fördelning av posterna mellan partierna.

Det är riktigt, nödvändigt och sunt att man där reagerat på det sätt som man har gjort i detta sammanhang. Huruvida beslutande myndigheter sedan har vett att ta hänsyn till denna opinion återstår att se. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Det är nog bra att säga att frågan skall återföras till rätt forum. Men det är ju just där som den krävande parten i detta fall också är den beslutande parten. En sådan ordning förutsätter att man visar ett större ansvar än som eljest skulle krävas, och det har man inte gjort i detta sammanhang. Man har övervärderat sin egna insatser och prestationer och därigenom undervärderat det arbete som görs av låglönegrupperna. Det är ju ändå på det sättet — i varje fall inom landstingen — att om vi inte hade de s.k. låglönegrupperna, skulle varken hälsoeller sjukvården kunna fungera och samhället alltså åsamkas olidlig skada. Om man från låglönegruppernas sida över huvud taget skulle ådagalägga en inställning liknande den dessa kommunalmän givit prov på, skulle samhället i dess helhet inte kunna fungera.

Herr talman!

Som interpellanten torde vara medveten om medger inte den gällande ordningen för kammarens debatter att vi här diskuterar ett enskilt ärende under regeringens prövning. Jag begränsar därför mitt svar till att avse de allmänna grunder som enligt regeringens mening bör tillämpas vid ställningstaganden i frågor av den art herr Ahlmark omnämner i sin interpellation. Förberedelser för en fysisk riksplanering pågår i civildepartementet. Efter ingående metodstudier som i sammanfattning redovisats i tre publikationer från kommunikationsdepartementet i juli 1969 har arbetet under senare hälften av 1969 och i år varit inriktat på en inventering av anspråken på fysiska resurser och de mot sådana anspråk svarande tillgångarna i vårt land. Arbetet i departementet bedrivs med inriktningen att en redovisning av inventeringsresultaten och en därpå grundad analys av föreliggande planeringsproblem samt utkast till tänkbara lösningar av problemen skall kunna offentliggöras under nästa år. Detta material kommer att remissbehandlas. Regeringen har för avsikt att därefter anmäla frågan om fysisk riksplanering för riksdagen. Medan arbetet på den fysiska riksplaneringen pågår kan givetvis lokaliseringsärenden bli aktuella, vilka innefattar frågeställningar av vitalt intresse när det gäller användningen av våra naturresurser. Den av herr Ahlmark omnämnda frågan om lokaliseringen av ett oljeraffinaderi vid Brofjorden är otvivelaktigt en angelägenhet av sådan art. Om sådana frågor uppkommer innan ställning kunnat tas till fysisk riksplanering i vidare mening, måste det från fall till fall bedömas om ett sådant ställningstagande rimligen kan och bör avvaktas eller ej. Beslut om disposition av mark och vatten kan nämligen inte generellt avvakta en fysisk riksplanering. I själva verket kan vi aldrig räkna med att komma i ett läge där en översiktlig planering för dispositionen av våra naturresurser blir definitiv. Det kommer att uppstå situationer som inte kunnat förutses vid planeringstillfället. Det kommer också att föreligga behov av att belysa uppkommande frågor ur andra aspekter än dem som behandlas i en fysisk riksplanering. Det kan komma att finnas för avgörandet betydelsefulla delfrågor som är under utredning på central, regional eller lokal nivå. Frånvaron av en samlad fysisk riksplanering betyder dock inte att regeringen saknar målsättning för planeringen av våra kuster. Jag vill i detta sammanhang peka på den generella princip som jag vid flera tillfällen har uttalat mig för, nämligen att så långt möjligt samla industri med besvärande omgivningspåverkan till ett begränsat antal områden för att hålla större delar av kusterna öppna för friluftslivet och andra med industrin konkurrerande intressen. I den mån det inte är möjligt att vänta med avgörandet i ett enskilt ärende till dess beslut kan fattas inom ramen för en fysisk riksplanering i vidare mening bör regeringen, efter sedvanligt remissförfarande, meddela beslut i det enskilda ärendet utan onödigt dröjsmål. Det ligger emellertid i sakens natur att sådana ärenden som har stor räckvidd måste beredas utomordentligt omsorgsfullt. Ett exempel på detta utgör det av interpellanten nämnda ärendet. Det aktualiserades hos regeringen som en framställning om fastställelse av stadsplan för det område som avsetts för lokaliseringen av ett oljeraffinaderi. Stadsplaneärendet kom in till civildepartementet den 8 december 1969. Redan hösten 1968, när planerna på raffinaderietableringen hade blivit kända, påbörjades emellertid ett beredningsarbete i kommunikationsdepartementet, dit planärendena då hörde. Beredningen har bedrivits i form av fortlöpande överläggningar inom en arbetsgrupp med företrädare för kommunikationsdepartementet, jordbruksdepartementet, inrikesdepartementet, civildepartementet och industridepartementet. Vidare lades beredningsarbetet upp på ett sådant sätt att erfarenheter som efter hand kunde komma fram inom ramen för de pågående förberedelserna för riksplaneringen skulle kunna komma beredningen av det enskilda ärendet till godo omedelbart. Samma metod har tillämpats vid beredning av ärendet om kärnkraftverket på ostkusten. Genom den beskrivna formen av interdepartemental beredning ökas möjligheterna att, innan regeringen tar ställning, ingående och allsidigt belysa t.ex. en lokaliseringsfråga av den art som interpellationen avser. Sådana ärenden måste nämligen avgöras efter en vägning mellan bl.a. miljöpolitiska, allmänekonomiska, sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska synpunkter. Det är sålunda självklart — vilket bör sägas i anslutning till herr Ahlmarks avslutande fråga — att spörsmålet om en industrilokalisering i Lysekil måste bedömas bl.a. i ett regionalpolitiskt sammanhang. Regionalpolitiska bedömningar måste enligt regeringens mening göras i fråga om utvecklingen i alla delar av vårt land. Vissa delar av Bohuslän ingår som bekant i det allmänna stödområde inom vilket regionalpolitiska stödåtgärder för industrilokalisering o.d. kan komma i fråga. Lysekil ingår dock inte i stödområdet. Sysselsättningsläget i själva Lysekilsregionen har — i varje fall hittills — inte heller varit sådant att det funnits anledning för regeringen att överväga särskilda åtgärder för att åstadkomma en ökad industrilokalisering dit. Om frågan vidgas till att gälla en stor industriell basinvestering måste däremot den regionalpolitiska utvecklingen i hela norra och mellersta Bohuslän tas med i bedöm Frågan om användande av stort tonnage, s.k. supertankers, för oljetransport i trånga farvatten är inte av den arten att generellt svar kan ges om vad som bör tillåtas eller ej. Jag vill här erinra om att herr Ahlmark ställde en fråga av liknande innebörd till kommunikationsministern under vårriksdagen och då fick ett utförligt svar. Det torde inte finnas anledning att nu upprepa de deklarationer som då gjordes från regeringens sida. Jag vill emellertid påpeka att beredningen av den lokaliseringsfråga som herr Ahlmark åberopar i sin interpellation bl.a. har innefattat särskilda praktiska prov, som på regeringens uppdrag har utförts av sjöfartsverket. Resultaten av dessa prov bedöms just nu i kommunikationsdepartementet.

Herr talman! Frågan om lokaliseringen av raffinaderiet till Brofjorden kan ses ur olika perspektiv. Många intressen och ekonomiska påtryckningsgrupper är inblandade. Mycken idealitet och starka opinioner har också engagerat sig. På flera sätt ger striden om Brofjorden en illustration till hur åsikter kan skära sig mellan ett företagsintresse och ett mera vidsträckt samhälleligt intresse, mellan lokala krav på flera arbetsfällen i den egna bygden och en övergripande planering för ett mycket större område, mellan viljan att underlätta för en intresserad industri och målet att skydda natur och miljö mot skador och katastrofhot. Alla de här synpunkterna är i och för sig förståeliga, kanske starka, och de bör respekteras. Det är i sammanvägningen av dem som våra värderingar blottas. Det perspektiv som jag personligen — jag betonar att jag talar för mig personligen — vill anlägga på denna fråga är ungefär följande. När jag nu tar upp fallet Brofjorden är det alltså hela tiden för att illustrera centrala principer om lokalisering, planering och miljövård. I det moderna industrisamhället ökar behovet av planering utomordentligt snabbt. Markresurserna minskar genom att allt mera mark kommit att nyttjas för olika ändamål. Ett antal företag har blivit så stora, att följderna av deras beslut — investeringar och lokaliseringar — blivit mycket omfattande och sträcker sig långt utanför företaget självt. Befolkningen i södra och mellersta delen av Sverige har påtagligt ökat. Människornas möjligheter att förflytta sig inom landet och inom en region är ganska stora nu för tiden. Kraven på en berikande fritid och på oförstörda naturområden har rests av allt fler. Det vi kallar »miljön» — vatten, luft, natur, tystnad och mycket annat — har i hög grad kommit i centrum för debatten och för människornas intresse. Allt detta leder fram till kravet på mer och bättre planering, på att bevaka de synpunkter som så lätt kommer bort i den traditionella beslutsprocessen. Vi får inte längre improvisera bort oersättliga naturområden. Vi får inte längre ta miljörisker som vi tidigare nonchalerade. Vi får inte längre sätta fritidskraven lika lågt som kanske var naturligt att göra ännu för några årtionden sedan. Vi får inte längre se lika begränsat på begrepp som >»ekonomisk tillväxt> och annat som vi gjorde ännu vid 1960-talets början. Detta är i mera allmänna ord min utgångspunkt vid bedömningen av ett fall som Brofjorden. Här är ett område som är en del av en kust som är en unik, inte bara för Sverige, utan för Europa: mellersta och norra Bohuslän. Den ger, tror jag, det renaste vatten vi har runt våra kuster. Området är inte särskilt stort. Hundratusentals människor runt om i Sverige har lärt känna och älska den här skärgården. In dustriutsläppen är på de flesta håll begränsade här. Miljörisker finns, men de kan troligen bemästras med god vilja. De skönhetsupplevelser som den oförstörda Bohusskärgården gett är för många omöjliga att formulera i ord. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan är kravet, att också mellersta och norra Bohuslän måste ges arbetstillfällen utanför fritidsoch turistindustrin. De människor som bor där året runt kan med rätta ställa kravet att inte bli bortglömda under större delen av året därför att deras bygd är så oerhört populär under några sommarmånader. De vill ha industrier till sin egen ort. Skall dessa sidor av problemet båda kunna tillgodoses i rimlig utsträckning, är en långsiktig planering från statsmakternas sida oundgänglig. Den planeringen måste i ett fall som Brofjorden gälla åtminstone fyra ting; jag har tagit upp dem i min interpellation. Vi måste planera så, att Västkustens och Bohuskustens framtida användning avgörs efter förslag — och alternativa förslag — i en fysisk riksplan, som offentligt redovisas och diskuteras. Vi måste planera oljetransporterna så, att vi så långt som möjligt eliminerar riskerna för att väldiga katastrofer med supertankers för råolja inträffar utanför orörda skärgårdsområden. Vi måste planera så, att oljeskyddet byggs upp så snabbt som möjligt och att dess effektivitet också påverkar de risker vi vågar ta. Vi måste slutligen planera så, att vi söker stimulera icke nedsmutsande industri till de områden som är särskilt miljökänsliga. På inget av dessa fyra områden har regeringen varit särskilt förutseende och handlingskraftig. På alla de här områdena är det improvisationer som bestämmer utvecklingen. För det första har vi ingen plan för hur Västkusten skall nyttjas för industri, bostadsområden, fritidsområden, orörd natur och annat. Resultatet av det arbete som gjorts i kanslihuset ligger till sin huvuddel fortfarande och väntar i sekretessens kassaskåp. De studier som statens planverk gjort i år är värdefulla men antyder mest problemen utan att utmynna i förslag. I avsaknad av en sådan plan står det naturligtvis varje kommun och varje företag fritt att påstå att just den lokalisering av just den industri som man själv står för eller fått kontakt med är den rätta från helhetens synpunkt. Om det är så, vet vi inte. Men bristen på plan i dag får inte leda till att vi godtar vilka lokaliseringar som helst. I det här fallet gäller det alltså ett raffinaderi som skulle placeras mitt på Bohuskusten. Det är en mycket stor investering, flera oljebolag blir kanske inblandade längre fram. Kanske, men inte säkert, blir det en omfattande oljeindustri som en följd av ett raffinaderi här. Är det rimligt att sprida ut företag av det här slaget också till mellersta Bohuslän? Vi har flera raffinaderier redan i Göteborg och en omfattande petrokemisk industri i Stenungsund. Statens planverk och naturvårdsverket avstyrker. De går i stället på den s.k. koncentrationsprincipen: det är bättre att söka koncentrera miljöovänlig industri till få områden, inte sprida den till fler. Så gäller det, för det andra, oljetransporterna och supertankers i ömtåliga kustområden. Jag tackar civilministern för svaret på min interpellation. Han har rätt i att supertankers diskuterades senast i maj i år mellan kommunikationsminister Norling och mig. Som kollega till herr Norling skulle jag inte ha åberopat den debatten. Den rymde några av de mest aningslösa inlägg som hållits om miljöhot i den här riksdagen. Kommunikationsministern varnade då för »skrämselpropaganda» och för »patetiska» inlägg. Det var hans kommentar den gången till det katastrofhot som nu senast illustre Kommunikationsministern godtog då främst en gräns för jättefartygen i våra kuster, »den naturliga gränsen», som han kallade den. Därmed menade han att bottendjupet fick avgöra hur stora oljebåtar man tog in på varje ställe. Hänsyn till natur och haveririsker och annat var underordnat detta hur långt det var till bottnen. Det var >den naturliga gränsen> som gällde. Och med ungefär samma passivitet, men i mindre utmanande och mera dimmiga formuleringar, uppträdde dåvarande kommunikationsministern Lundkvist, när jag två gånger tidigare diskuterat supertankers med honom. Jag vet därför att jag inte påverkar vare sig herr Lundkvist eller herr Norling särskilt mycket. Men en mycket stark opinion i Sverige i dag skräms av hotet om en jättetankers för olja, på 100 000 ton eller däröver, som går under i Östersjön eller mitt utanför Bohuslän. Det har hänt i andra hav, det har varit nära att hända också här. Av något skäl — dimma eller storm eller maskinfel eller helt enkelt den mänskliga faktorn — bryts denna jättetankbåt sönder. Det kan vara efter kollision eller explosion eller helt enkelt grundstötning. Fartyget slås sönder och 100 000 ton råolja pressas av vindar, vågor och strömmar mot den svenska Bohuskusten. Vad gör vi i det läget? På några få dagar skulle ett tiotal mil av den svenska Västkusten kunna förstöras för generationer framåt. För fisket i området kunde det bli förödande. För djurlivet ett massdödande av sjöfågel. För dem som bor permanent vid de stränderna en förstörelse av deras miljö och omgivning utan motstycke. För dem som på somrarna finner bad, glädje och sol vid den kusten ett slut på semestrarna där eller åratal av oljeklibbade kläder, båtar och annat. För vattnet på Västkusten ett allvarligt bidrag till be gynnande förgiftning. Den bilden får vi aldrig glömma, när vi resonerar om tänkbara oljekatastrofer, och jag beskrev den också med samma ord i maj månad från den här talarstolen. Därför skall vi planera så, att oljetransporterna skall kunna ske utan supertankers i själva kustområdena. Och det har förbluffat mig hur konservativa och fantasilösa som utredningar och inlägg har varit på den här punkten. En omlastningsterminal för olja någonstans vid Nordsjön där supertankers kan föra över sin last till mindre fartyg som går den sista vägen in i trånga farleder — det avvisade herr Norling i våras. En sjöterminal där man lossar oljefartygen till havs, där man bojar dem, och sedan för in oljan genom en slang på botten — det har inte utretts. En pipeline som skulle göra det möjligt att lägga ett raffinaderi någon annanstans än just där man tar in oljan — där sitter en utredning, medan besluten i dag binder utvecklingen. En uthamn där man med bro och hamn utanför de yttersta öarna, t.ex. i Göteborgsområdet, får en ny möjlighet att ta in fartyg utan den sista svåra vägen in till fastlandet — de förutsättningarna har man inte noga analyserat. Kort sagt: man vägrar att planera för framtidens ojetransporter till Sverige. Resultatet blir en laissez-faire-politik där de enskilda företagen har initiativet. Fallet Brofjorden kan illustrera försummelsen. Sedan har vi för det tredje oljeskyddet. Det skall byggas upp men är ännu ytterst ofullständigt. I sommar har vi gång på gång sett hur svårt man haft med bara några hundra ton olja som kommit lös. Vad som skulle kunna hända om 100 000 ton råolja kom ut vågar vi knappt tänka på. Det finns t.ex. inga länsor i världen i dag som kan ringa in olja på öppet hav under svårare väderlek. När vi nu bygger ut oljetransporter och oljeindustri måste vi naturligtvis se till inte bara att oljeskyddet får ökande resurser utan också att vi koncentrerar de största riskerna till så få ställen som möjligt, så att man just där kan bygga upp en katastroforganisation som snabbt kan ingripa. Det talar mot en spridning av stora oljefartyg till många hamnar runt våra kuster. Här måste vi planera och inte låta utvecklingen skena i väg av sig själv. Och så till slut för det fjärde lokaliseringen av icke-nersmutsande industri till ömtåliga områden. Det är sant att sysselsättningsläget kring Lysekil inte är allvarligt nu. Det är också sant att Lysekil ligger utanför det lokaliseringspolitiska stödområdet. Men det är väl ändå rimligt, för att illustrera med fallet Brofjorden, att om en kommun lyckats få en stor industri intresserad och sedan får avslag av regeringen av miljöskäl så finns ett slags moralisk förpliktelse att hjälpa den till arbetstillfällen av liknande eller betydande omfattning. Regeringen har inte övervägt några åtgärder av det slaget, säger civilministern i sitt svar i dag. Nej, men man borde göra det med de stimulansmöjligheter som statsmakterna förfogar över. Planeringen av industri i känsliga kustområden måste ske så, att man både värnar naturen och miljön och ger stöd åt sysselsättningen i de områden där man avvisar miljöfarliga investeringar. Jag vet mycket väl att en stor opinion i Bohuslän är angelägen om att få det tillskott på arbetstillfällen för mellersta delen av länet som ett raffinaderi i Lysekil skulle innebära. De åsikterna finns företrädda också i mitt eget parti. Riksdagsman Georg Åberg, som i dag har ett par viktiga sammanträden på Västkusten och därför inte kan delta i debatten här i kammaren, har i länets planeringsråd tillstyrkt den här lokaliseringen. Men jag vet också att just Georg Åberg ännu hellre skulle se en annan typ av industri i trakten, som kan ge arbetstillfällen utan stora miljörisker. Den opinionen bör regeringen gå till mötes genom att snabbt undersöka möjligheterna att stimulera en icke miljöfarlig industri till det område som debatten handlar om. Herr talman! Jag har i det här anförandet tryckt hårt på kravet på planering i olika avseenden. Det tycks mig som om den heta debatten om Brofjorden ger en trist bild av hur det går när statsmakterna är för passiva och utvecklingen bestäms av slump eller av andra intressen. Om den nuvarande civilministerns handlingsförmåga har jag inte längre några illusioner. Men på den växande miljöopinionen och på dess vilja att påverka samhällsutvecklingén tror jag desto mer.
Herr talman! De faktorer som herr Ahlmark radade upp som skäl mot en lokalisering till Västkusten av en omgivningspåverkande industri av det slag som det här gäller kommer att finnas med vid regeringens bedömning av de frågor vi här diskuterar. Men utöver dessa faktorer måste regeringen ta hänsyn till vissa andra aspekter på frågor av denna karaktär. Den första frågan som vi måste ställa oss är naturligtvis, om det är ett angeläget allmänt intresse att vi får en lokalisering av oljeraffinaderier till Sverige. Vad vi redan nu vet är att det finns ett mycket stort intresse för etablering av oljeraffinaderier och andra omgivningspåverkande industrier, inte minst den petrokemiska industrin, till Västkusten. Om vi kommer fram till att vi bör tillgodose en del av denna efterfrågan på Västkusten, måste vi pröva om det mot bakgrund av vår önskan att koncentrera omgivningspåverkande industrier till få platser är rimligt och möjligt att lokalisera sådan framtida industriutbyggnad på Västkusten uteslutande till redan öppnade områden, dvs. Göteborg, Stenungsund och Värö. Vi måste fråga oss hur en ytterligare koncentration av omgivningspåverkande industrier till dessa orter påverkar närmiljön för de många människor som såväl i det dagliga arbetet som på sin fritid vistas där. Miljöfrågorna måste få en hög prioritet i dessa sammanhang, det är vi helt överens om. Men förhållandena i den miljö i vilken många människor ständigt skall vistas är självklart också viktiga. Om vi skulle finna att en raffinaderiutbyggnad är angelägen ur samhällsekonomiska synpunkter är det självklart att riskerna i samband med transporter av olja i mesta möjliga mån måste begränsas. Herr Ahlmarks patentlösning för säkerhetsfrågorna är att man skall förbjuda fartyg över en viss inte närmare preciserad storleksgräns — där är dimman fullständig från herr Ahlmarks sida — att angöra våra hamnar. Andra anser att man skall koncentrera alla transporter av olja med stora fartyg till en enda hamn på Västkusten för att där kunna hålla högsta möjliga beredskap för en eventuell olycka. Åter andra menar att man bör pröva, om en separering av i varje fall en del av de stora fartygen till en speciell hamn med särskilt goda förutsättningar beträffande inseglingsförhållandena skulle kunna bidra till alt minska riskerna för oljekatastrofer. Regeringen måste bedöma frågan allsidigt och kan inte bara anlägga herr Ahlmarks något förenklade synsätt. Vi måste också ta hänsyn till statsmakternas uttalade önskan att dämpa storstadstillväxten och främja tillväxten i andra delar av landet. Detta är, herr Ahlmark, några exempel på frågor som också måste bli föremål för seriösa överväganden när regeringen ' går att ta ställning till lokaliseringsfrågor av den typ som vi diskuterar här i dag. Vi kan inte nöja oss med att som herr Ahlmark frankt avvisa tanken på en gynnsam utveckling av vår oljeraffine ringsindustri eller bara förklara att stora fartyg inte skall få angöra svenska hamnar. Vi måste finna lösningar på dessa frågor, som möjliggör en fortsatt gynnsam utveckling av vår industri och vårt näringsliv men samtidigt tillgodoser angelägna önskemål om skydd för miljön och ökad säkerhet i samband med transporter av olja. Herr Ahlmark har här talat mycket varmt för behovet av en effektivare samhällsplanering. Han har i detta stycke ansett att regeringen varit senfärdig. Utan svårighet skulle jag kunna åberopa hela den diskussion som regeringen fått föra för att över huvud taget skapa förståelse för behovet av en effektivare samhällsplanering. När vi började tala om riksplanering, möttes vi med mycket stor misstro på den borgerliga kanten. Man sade att det här är väl ett nytt uttryck för regeringens vilja att centraldirigera. Och i det arbete som vi för närvarande bedriver på att skapa de instrument som vi måste ha för att komma fram till den effektivare planering, som herr Ahlmark efterfrågar, så har jag sannerligen fått alla mina illusioner om folkpartiets intresse för att medverka på den punkten ganska ordentligt grusade. När vi steg för steg har fört fram förslag till åtgärder, som riksdagen sedan fått fatta beslut om och som har avsett att ge oss underlag för en effektivare samhällsplanering, så har man från folkpartiets sida rest invändningar eller tillsammans med de övriga borgerliga partierna gått emot våra förslag. Jag är naturligtvis glad för den entusiasm, med vilken herr Ahlmark är beredd att engagera sig i dessa frågor. Här har han ett utomordentligt gynnsamt tillfälle att inom sitt eget parti nu verkligen driva på.

Då får vi hoppas att samma entusiasm som herr Ahlmark har avslöjat i dag kommer att karakterisera den borgerliga oppositionen.

Herr talman! Denna fråga har diskuterats livligt under de senaste två åren, och givetvis är den lokala opinionen alldeles särskilt engagerad. Tar man hänsyn till den bofasta befolkningens önskemål — och det är ju ändå den det närmast gäller — så råder det ingen tvekan om att beslutet borde bli positivt. Om något företag kan känna sig välkommet till en bygd, så är det OK eller formellt rättare sagt ägaren till det” raffinaderi som har begärt att få etablera sig, ty i detta fall spelar ägarkategorin ingen roll. Varför är då denna lokalisering så angelägen? Givetvis är det arbetstillfällena på sikt för regionen som man är ute efter. Detta är grunden för all utveckling. Norra Bohuslän måste ha fler sysselsättningstillfällen om människorna som bor där skall få den service av olika slag som vi i allt större utsträckning fordrar av samhället. Tidigare var det framför allt tre näringsgrenar som dominerade, nämligen stenindustri, jordvruk'och fiske. Alla tre näringsgrenarna har gått starkt tillbaka och har inte kunnat fullt kompenseras genom industrietableringar. Detta har lett till en kraftig folkminskning. Om ingenting händer, kommer denna minskning att fortsätta, och detta kan givetvis inte pågå hur länge som helst. Länets planeringsråd ser rätt allvarligt på situationen och förordar en kraftig satsning på Uddevalla—Lysekilsregionen och Strömstadsregionen. Detta är så angeläget och även så självklart, att den fysiska riksplaneringen, som i princip är riktig och angelägen, inte bör avvaktas före ett positivt ställningstagande i denna fråga. Detta innebär självfallet inte att vi vill nonchalera miljövårdssynpunkterna eller naturvården eller människornas anspråk på ett fast och rörligt fritidsliv; jag vill i stället säga tvärtom. Vad beträffar naturvården vill jag framhålla att Bohuslän har många natursköna och andra särpräglade områden som vi vill bevara, och det gör vi också efter måttet av vår förmåga. Men den som har sett det område som det nu är fråga om och betraktar det såsom så naturskönt att det särskilt bör vårdas har inte så särskilt stora anspråk på skönhetsupplevelser. Jag tror att herr statsrådet, som har ett mycket stort intresse för naturvård, håller med mig i min värdering i detta fall. Det verkar på diskussionen som om Brofjorden är den enda fjord med rent vatten som vi har i Bohuslän. Det är givetvis felaktigt. Vi har förmånen att ha tillgång till stora kustområden, som erbjuder allmänheten bättre möjligheter till bad och rekreation än vad Brofjorden gör. Hur är det i verkligheten? Inom det aktuella området bor under några veckor av året ett 40-tal sommarstugeägare. Fyra vägar leder in till området. Vid infarten till samtliga dessa fyra vägar står anslag om »privat väg» och »förbjuden infart». Det är alltså en rätt begränsad exklusiv krets, som har möjlighet att ta sig dit vägledes. Vi skall givetvis satsa på det fasta och rörliga fritidslivet, men grunden för detta är att det finns en bofast befolkning. För att en sådan skall bli möjlig fordras sysselsättningstillfällen. I annat fall kan inte den service som erfordras för sommarbefolkningen och andra turister tillgodoses. Miljöfrågorna är synnerligen viktiga. Givetvis skall vi både nu och i framtiden ställa stora krav på företagen att vidta alla rimliga åtgärder för att eliminera skadeverkningar på miljön. Vi bör också satsa på forskningen. Målet bör vara att få ned skadeverkningarna till så nära noll som möjligt. Jag tror inte att detta är orealistiskt. Bara under de senaste åren har en del åstadkommits på detta område. Företaget — dvs. OK — är ju också berett att tillmötesgå alla de anspråk som ställs och kanske litet till. Såsom arbetsplats kommer detta företag från miljösynpunkt att bli föredömligt enligt de planer som föreligger. Det allvarligaste hotet mot vår miljö är enligt min och många andras mening den hårda koncentrationen till storstäderna. Jag finner det därför rätt ologiskt att personer — herr Ahlmark gjorde så — som med tanke på miljöskyddet talar emot en förläggning av raffinaderiet till Brofjorden, anvisar Göteborg såsom ett lämpligt alternativ. Inom länsstyrelsens planeringsråd har vi sagt, att raffinaderiet bör lokaliseras till Lysekil under förutsättning att inseglingsförhållandena är sådana att de kan godtas. Mycket omfattande undersökningar har som bekant gjorts av både svensk och utländsk expertis. Därvid har man funnit att Brofjorden är idealisk såsom oljehamn. Man säger att den är bäst i Sverige, och det finns expertis som påstår att platsen kan mäta sig med vilken hamn som helst i Europa. Under sådana förhållanden kan jag inte se något hinder för en lokalisering till Brofjorden. Jag skall inte här fråga herr statsrådet om vad regeringen tänker besluta, men jag vill understryka angelägenheten av att ett besked kommer så snart som möjligt. | Rätt många opinionsyttringar av olika slag har förekommit i den allmänna debatten om denna lokaliseringsfråga. Namninsamlingar och liknande förekommer ju rätt ofta, och jag vänder mig inte emot sådana aktiviteter. Ett anmärkningsvärt inslag är det emellertid när programledningen för TV 2 blandar sig i den här frågan på det sätt som skett. TV 2 har under den senaste tiden i ett par program gjort denna fråga, som ligger hos regeringen för avgörande, till föremål för ett slags rättegång med advokater och s.k. vittnen från båda sidor. Sedan — och detta är det anmärkningsvärda — ordnar man ett slags folkdomstol, som låter allmänheten avge sitt votum för celler emot en lokalisering till Brofjorden. Jag trodde faktiskt att radiooch TV-ledningen betraktade. TV som ett mera seriöst massmedium, där det inte skall ordnas sådana jippon. Jag utgår ifrån att oavsett resultatet av det s.k. domstolsutslaget regeringen inte Iåter sig påverkas av sådana meningsyttringar. Så är det en sak till jag vill säga i den här frågan.

Visserligen sade herr Ahlmark nyss att herr Åberg skulle vara litet tveksam. Jag vägrar att tro på det, ty det har han i varje fall inte givit utiryck åt tidigare. Men det må vara hur som helst med den saken. Han har i alla fall i planeringsrådet, vilket herr Ahlmark också nämnde, och i andra sammanhang givit sin anslutning till det förslag som föreligger. Landstinget har gjort ett enhälligt uttalande i frågan. Att märka är att mer än hälften av landstingets ledamöter är bosatta inom Göteborgsregionen. Länsstyrelsen och majoriteten i länets planeringsråd ser frågan på samma sätt. Kommunernas företrädare, inte enbart Lysekils utan också på andra håll i Bohuslän, stöder Lysekil på denna punkt. I valrörelsen hörde jag många talare från folkpartiet — jag tror även herr Ahlmark — tala om någonting som man kallar för närdemokrati. Jag frågade ibland vad som menades med närdemokrati. Det gavs något olika förklaringar, men som en allmän definition sade man att det skulle tas hänsyn till vad de berörda människorna tycker och känner och ger uttryck åt. Jag har kanske tagit fel på den punkten eller också har herr Ahlmark någon annan definition. I så fall skulle det vara intressant att höra hur han ser på det här med närdemokrati.

Herr talman! Först ett par ord om herr Georg Åberg, som inte kan vara här i dag. Jag tror att han just nu sitter i sammanträde med länets planeringsråd, medan herr Gustafsson i Uddevalla föredrar att vara här. Vad jag sade var alldeles klart. Herr Åberg har tillstyrkt denna lokalisering, men han skulle ha varit ännu gladare om han kunnat få motsvarande arbetstillfällen utan stora miljörisker. Jag undrar om herr Gustafsson i Uddevalla har en annan uppfattning, och om han skulle säga nej till en industri som ger lika många jobb men är mindre miljöfarlig. Vad herr Gustafsson kräver är ju annars inte bara sysselsättning utan också miljörisker. Men jag kan inte tänka mig att herr Gustafsson verkligen har en annan mening på denna punkt. Sedan sade Gunnar Gustafsson — med all rätt — att det måste skapas flera arbetstillfällen för mellersta och norra Bohuslän. Javisst, det betonade jag också i mitt anförande, delvis i polemik mot interpellationssvaret. Men frågan är: Vilken typ av industri skall man förlägga till ömtåliga kustområden? Enligt min mening skall man till de områdena lokalisera icke-miljöfarlig industri. Det är en enkel men ändå mycket viktig tanke. Ronny Svensson, byrådirektör i statens planverk, har utvecklat detta i ett par artiklar i Dagens Nyheter, där han skriver så här: »Bevarad och ökad helårsbefolkning i orter som Lyse kil, Gravarne, Smögen och Strömstad torde vara en direkt nödvändighet för att rekreation och turism skall erbjudas ökat utrymme utefter kusten. Sådana åtgärder är nödvändiga inom en riksplanerings ram.» Han säger vidare: »Vi bör ha en riksplan med nationellt stöd åt icke miljöfarlig sysselsättning i de attraktivaste rekreationsområdenas tätorter.> Det är en mycket viktig tanke, som Ronny Svensson har utvecklat i teorin. En aktiv miljöpolitik under 1970-talet gör det nödvändigt att vi omformar den tanken i praktisk handling. Nu går emellertid Gunnar Gustafsson ett steg längre och säger att enligt hans mening är det farligaste miljöhotet i dag att man koncentrerar industri till få orter. Ja, så allmänt uttryckt kan man naturligtvis säga att storstädernas snabba tillväxt har flera inslag som är farliga från miljösynpunkt. Men eftersom vi diskuterar oljeindustrin — som är klart miljöfarlig, herr Gustafsson! — måste ju Ert anförande innebära att man skall sprida ut oljeindustrin och annan miljöfarlig industri till så många områden som möjligt för att inte få en miljöovänlig koncentration. Jag trodde annars att hela debatten om riksplanering, miljövård och lokalisering var inriktad på koncentrationsprincipen vad gäller miljöfarlig industri, alltså att försöka samla den till få områden, där man kan bemästra riskerna bättre. Sedan svävade Gunnar Gustafsson ut i estetiska bedömningar av olika kustavsnitt i Bohuslän. Jag uppskattade mycket den frimodighet som han då utvecklade. Jag tillbringar själv någon månad varje år i en annan del av Bohuslän. Men jag skall inte här tala om vad jag personligen tycker är den vackraste delen av det landskapet, eftersom jag vet att det finns olika meningar om den saken. Jag tycker inte heller att vare sig herr Gustafssons, herr Lundkvists eller min personliga uppfattning om vad som är vackrast skall avgöra lokaliseringsfrågan. Man får nog ha li tet bredare utblick. Vi kan t.ex. gå till de verk som sysslar med dessa frågor alldeles speciellt, statens planverk och naturvårdsverket. Inte för att deras estetiska bedömningar bör betraktas som heliga utan därför att man där tar ett mera samlat grepp på naturfrågorna än vad herr Gustafsson i Uddevalla ville göra. Statens planverk skriver så här: »Lokaliseringen skulle innebära en allvarlig misshushållning med den från social och vetenskaplig naturvårdssynpunkt mycket värdefulla kuststräckan. — — — Enligt planverkets mening är det av största betydelse att den i flera avseenden unika kuststräckan bevaras så immissionsfri som möjligt med hänsyn till den vetenskapliga och sociala naturvården. Detta ställningstagande innebär att övervägande skäl talar för att industrier som medför stora immissionsrisker ej bör lokaliseras hit.» Sedan har vi naturvårdsverket, där man ju helst skall vara specialister på vissa typer av skönhetsupplevelser, nämligen de som gäller naturen. Där skriver man så här: »I dag förekommer eller planeras starkt emmiterande industrier på ca var fjärde mil av Bohuskusten. — — — Enbart för att distribuera produkterna från OK:s planerade anläggning beräknas mer än 1000 små och medelstora tankbåtsfrakter per år i Brofjordenområdet. — — — Det torde vara uppenbart att man vid Brofjorden inte kan hålla en tillräcklig beredskap utanför det egentliga hamnområdet. — — — Vad slutligen gäller de allmänna naturvårdsintressena kan konstateras att Gullmarsfjorden, ett av landets värdefullaste naturvårdsobjekt, är belägen inom Lysekilsområdet. — — — Verket motsätter sig inte i och för sig att industrier lokaliseras till denna region men anser att industrialiseringen skall vara förenlig med de betydande naturvårdsvärden som Lysekilsområdet representerar.

Jag övergår till statsrådet. Han uttalar — och det är jag glad för — att de värderingar och bedömningar som jag gjorde i mitt anförande kommer att finnas med när regeringen tar ställning. Det är bra att de kommer att finnas med. Jag hoppas att de kommer att spela en stor och avgörande roll. Vad jag sade var nämligen att innan man har en riksoch iänsplan värd namnet, där man t.ex. för Västkusten avgör var det skall finnas industri, bostäder, fritidsområden, orörd natur etc., är det orimligt att ta stycke för stycke av området i anspråk. Jag sade också att det är fel att föra in supertankers för olja i ömtåliga kustområden. Jag sade vidare att vi måste bygga upp oljeskyddet så att det blir så effektivt som möjligt, men att vi inte skall överskatta dess möjligheter. Vi skall koncentrera de risker, som vi ändå mäste ta, till så få ställen som möjligt. Jag framhöll att man skall söka lokalisera industri till de områden det gäller, men det skall i så fall vara icke miljöfarlig industri. Det var dessa bedömningar som enligt civilministern kommer att finnas med vid avgörandet av regeringens ställningstagande. Jag är glad för det. Civilministern framhåller att det finns olika meningar om användningen av supertankers och att regeringen måste bedöma frågan mera allsidigt. Jag vet inte vad Svante Lundkvist menar med ordet »allsidigt». Kan han möjligen tänka på den splittring som regeringen präglas av i denna fråga? Regeringen och de ansvariga är helt oeniga om sin syn på supertankers. Jordbruksminister Ingemund Bengtsson, som har ansvaret för miljön, menar enligt ett uttalande att riskerna ökar med användningen av de jättelika tankfartygen. Sjöfartsverkets chef, som på svenskt håll varit den ansvarige för denna angelägenhet vid internationella förhandlingar, uttalar tvärtom att riskerna har minskat med de stora fartygen. Kommunikationsminister Bengt Norling satte sig i maj mellan två stolar genom att säga att riskerna är ungefär lika stora vid de olika alternativen. Vad civilminister Svante Lundkvist menar antar jag att vi aldrig får reda på. Han brukar ju kunna klara sig undan ställningstaganden med dimmiga fraser. Jag utgår från att han med hänvisningen till den allsidiga bedömningen avser att alla åsikter i denna fråga är företrädda inom regeringskretsen. Vissa har menat att den bild som de ansvariga i oljefrågorna visar upp är tecken på en anmärkningsvärd hållningslöshet inom det socialdemokratiska partiet. Jag vill värja detta parti. mot denna anklagelse. Regeringen är inte hållningslös — den intar alla hållningar! Man kan inte anklaga den för brist på hållning när dess problem i stället är ett överskott på hållningar. Svante Lundkvist säger vidare att jag blankt avvisar tanken på raffinaderier i Sverige liksom på stora tankfartyg i svenska farvatten. Jag undrar om herr Lundkvist aldrig har läst eller lyssnat på vad jag sagt. Jag har nämligen sagt att vi skall försöka finna lösningar som dels klarar vår oljeförsörjning, dels bidrar till att minska miljöriskerna. Jag har föreslagit en oljeterminal någonstans i Nordsjön, genom vilken man skulle kunna vinna de kostnadspressande fördelarna med supertankertransporter från Persiska viken upp till Europa och samtidigt minska riskerna med mindre tankfartyg som kan frakta oljan den sista sträckan in till kusterna. Tag har vidare i dag tagit upp frågan om upprättandet av en havsterminal, som en del experter tror är möjlig, förutsättningarna för att i framtiden anlägga pipelines osv. Jag har alltså skisserat flera olika lösningar, som jag menar borde utredas. Men herr Lundkvist säger att jag blankt avvisar allt när jag energiskt föreslår åtgärder som regeringen genomgående avvisar. Svante Lundkvist gör härefter en utflykt till den mera storslagna ideologin och säger att vi — jag antar att han därmed menar regeringen — mötte motstånd när man började tala om riksplaneringen. Och folkpartiet, antyder han, har varit mot alla typer av planering. Detta är, tycker jag, ett av de mera egendomliga påståenden som Sgjorts i denna debatt. Jag har ägnat mig åt politik några år, och jag vill minnas att i fråga efter fråga har folkpartiet krävt en ökad och en bättre planering, ofta i strid mot regeringens passivitet och konservatism. Så har det varit när det gällt den riksplanering som vi talat om utomordentligt intensivt. Vi har glatt oss när regeringen också gjort detta, och vi har blivit ledsna när vi sett att mycket litet har kommit ut av det. Vi har krävt en ekonomisk planering i en motion för några år sedan, som då blankt avvisades av finansministern; han har senare gjort en del reträtter. Vi har krävt flerårsplanering. för statsbudgeten för att få en bättre planering av statsutgifterna. Vi har krävt en arbetskraftsbudget för att kunna veta var vi skall sätta in resurserna på bla. utbildningsområdet på ett sätt som främjar dels människornas valfrihet, dels den ekonomiska tillväxten. Vi har alltså gång på gång krävt planering för att länka samhällsutvecklingen i de banor som de många människorna här i landet anser fördelaktiga. Och då kommer Svante Lundkvist, efter allt detta som har skett på 1960 talet och framför allt under dess andra hälft, och säger: »Ni är mot all denna planering» — dvs. all den planering som vi oavbrutet har talat för! Svante Lundkvist påstår att jag inte läst någonting av det som har kommit ut om riksplaneringen. Men jag har faktiskt gjort det. Jag har läst de tre metodstudier som departementet gav ut och som jag har i min bänk. De är intressanta men de ger ingen vägledning för enskilda lokaliseringar. Jag har läst statens planverks Västkuststudier. De är också intressanta, men de ger naturligtvis ingen slutlig vägledning, eftersom inga beslut fattats och inga konkreta förslag framlagts. Och när jag säger att den fysiska riksplaneringen har misskötts här i Sverige får jag stöd också av ledande personer i Svante Lundkvists eget parti. Låt mig här i kammaren citera en man som uttalade sig i TV för någon vecka sedan i det program som Gunnar Gustafsson tyckte så illa om. Det är om Torsten Henrikson, kommunalpamp i Göteborg och en ledande man i det socialdemokratiska partiet. Denne sade på följande sätt: »Ja, jag tycker det är helt orimligt att exploatera för oljeindustri ett av kustens allra finaste områden. Brofjorden behövs för rekreation. Men jag tycker också illa om att gång på gång behöva diskutera punktexploateringar på Västkusten. Vi hade en diskussion på sin tid om Stenungsund. Vi har haft diskussion om Tjuvöholm, om Kodö. Vi hade den upprörande striden om Värö, som vi förlorade, och vi har nu striden om Brofjorden. Jag säger att jag tycker illa om det och tycker det är onödigt därför att det som vill till är en markanvändningsplan för Västkusten, som talar om vilka områden som kan vara tänkbara för industriellt utnyttjande och vilka områden som absolut måste avsättas för människornas fritidsliv.» Detta är ett mer expressivt uttryck för min olust än vad jag själv presterat. Det är klart att man kan säga att Torsten Henrikson förstår ingenting av detta, Torsten Henrikson har inte läst någonting, Torsten Henrikson är i största allmänhet en person som man inte behöver ta hänsyn till. Jag tycker emellertid att man skall ta hänsyn till hans synpunkter, och jag tycker att Svante Lundkvist skall lyssna på sin partivän från Göteborg. Slutligen några ord om en principiell fråga som nästan alltid aktualiseras, när man diskuterar lokalisering av detta slag. Det är att aptiten växer medan man äter. Man tar ett litet stycke först och sedan tar man mera. Debatten om Brofjorden har visat hur det fungerat. Jag nämner bara det här fallet för att illustrera viktiga principer om lokalisering och planering. Först var det fråga om tankbåtar på 100 000 och 200 000 ton. Sedan har det blivit en snabb ökning, och sjöfartsverket talar redan om 500 000 ton i sin rapport från inseglingsproven. Men chefen för det planerade raffinaderiet har i en uppseendeväckande intervju i Göteborgs-Posten börjat antyda att för att ta in 700 000-tonnare måste man ju börja muddra hamnen också! Först var det bara fråga om OK. Men på senaste tiden har vi fått reda på att raffinaderiet blir så stort att också andra oljebolag kan vara med. Texaco skall hyra in sig och medverka till finansiering av den kapacitet som Texaco önskar hyra, säger OK-chefen. Och när regeringen har fattat sitt beslut — om det nu skulle bli ett ja till OK — får vi väl längre fram höra om hur mycket mer av oljeindustrin som söker sig till det område som då har öppnats för exploatering. Först höll man flera möjligheter öppna från OK:s sida. Sedan har företaget hårt bundit sig för att Brofjorden är det enda man kan tänka sig. I en intervju har man sagt att OK har förlorat 25— 30 miljoner kronor hittills på sin väntan att uppföra raffinaderiet. Före beslutets fattande hade man kostat på sig 15 miljoner i investeringar. Dessa siffror har nu slängts fram som påtryckning på statsmakter och opinion. Företaget blir alltså sina egna inledande investeringars fånge och söker med allt hårdare metoder att binda utvecklingen. Jag drar fram det här för att illustrera hur det kan gå om statsmakterna förlorar initiativet i planeringsfrågan. Andra och mera målhnedvetna krafter tar hand om det. Det visar hur illa det är att arbetet på riksplaneringen har gått så långsamt och hur farligt det är när socialister i regeringsställning bedriver en låt-gå-politik just på de områden där planering är särskilt viktig.

Herr talman! Herr Ahlmark hänvisar till vissa uttalanden som säger att man måste satsa på de områden det gäller. Det tycker jag också, och därför bör man börja med OK. Alla är tydligen överens om att det behövs en industriell satsning på den region det gäller. Men, säger man, det är miljöfarligt! Är det då så farligt med detta? I varje fall är det inte värre än att de människor som närmast berörs är beredda att acceptera. Givetvis måste man ställa mycket höga krav på företagen och eliminera de immissioner det här är fråga om. Det blir något utsläpp av olja i fjorden, men det blir inte mera än vad som motsvarar utsläppet från några enstaka större utombordsmotorer. Luftföroreningarna är inte värre än att Folkhälsan kunnat acceptera en lokalisering till Brofjorden. Givetvis måste man också där ställa mycket stora krav som företaget dock är berett att tillmötesgå. Man har också tagit upp olycksriskerna. Det är klart att en olycka kan inträffa var som helst, men med stöd av expertisen vill jag påstå att risken för olyckor i detta område inte är större än vad den är i andra. Enda alternativet skulle i så fall vara att förbjuda fartygstransporter av detta slag över huvud taget. Det kan man emellertid inte göra, eftersom vi ändå är så pass beroende av dem. Att uppföra terminaler långt ute i Nordsjön är i dag inte någon realitet, och de bedöms väl knappast heller bli det under den närmaste framtiden. Herr Ahlmark har också hänvisat till ett uttalande av Torsten Henrikson i Göteborg. Herr Ahlmark undrar om inte jag kan acceptera ett uttalande från en partivän. Jo, visst kan jag göra det i långa stycken. Jag känner Torsten Henrikson mycket väl och betraktar honom som en skicklig och god företrädare för Göteborgs kommun. Som sådan har han också uppträtt. Jag kan emellertid inte alltid dela hans åsikter, därför att skulle enbart Göteborgs kommunala intressen ha fått råda, hade regionen varit betydligt fattigare på sysselsättningsobjekt än den i dag är. Ofta har dessa intressen kommit på samma linje som fritidsintressena i en del avseenden. Vi hade en stor diskussion för några år sedan när det gällde uppbyggnaden av Stenungsund. Denna motsatte sig fritidsintressenas förespråkare, men regeringen var tillräckligt framsynt för att satsa på regionen. I dag tror jag inte att det finns någon som tycker att det har varit en felinvestering, tvärtom. På samma sätt har diskussionerna gått omkring utbyggnaden av Värö. Nu förekommer motstridiga uppfattningar när det gäller lokaliseringen av detta raffinaderi till Lysekil. Däremot är man beredd att ta emot det med uppräckta händer i Göteborg, där man redan har en lika stor miljöfara som den det här är fråga om; då är det inte enbart immissionen jag tänker på utan själva storstadsmiljön över huvud taget, som jag hade för mig att alla var överens om att vi skulle försöka förbättra. Man gör inte det genom att flytta ytterligare aktiviteter till storstäderna. Sedan tar herr Ahlmark upp planverkets yttrande. Det är väl en rätt ömtålig punkt. Man skall nog inte åberopa planverket alltför energiskt, eftersom det är planverket som har anvisat den här platsen. Visserligen var det ett konsultuppdrag, men det är i alla fall fråga om samma myndighet. Om jag inte minns fel var det i september 1968 man gav OK den upplysningen, att Lysekil var en lämplig plats att etablera detta raffinaderi på. Herr Ahlmark talar också om Gullmarsfjorden. Visserligen har herr Ahlmark varit i Bohuslän, men han nämnde inte riktigt var, och det är kanske tur. Gullmarsfjorden berörs nämligen inte av den här frågan; hela Stångenäset ligger emellan. I vad gäller Gullmarsfjorden vet jag inte om att det råder några delade meningar, utan man har från olika håll — både i länsstyrelsen och i planeringsrådet — sagt att den skall skyddas dels av naturvårdsskäl, dels med hänsyn till de vetenskapligt värdefulla ting som ryms i denna fjord.
Herr talman! Egentligen är väl herr Ahlmark en ganska lycklig man: för honom är alla ting så självklara. Jag försökte i mitt interpellationssvar och i min första replik att redovisa att det är ganska besvärliga avvägningsfrågor som vi står inför och att vi inte bara kan se dem från en utgångspunkt. Det finns många utgångspunkter, och det finns många faktorer som man måste bedöma och sammanväga innan man bestämmer sig. Likadant är det när man talar om miljö. Låt oss aldrig glömma bort närmiljön — alla de många människor som ändå bor i våra stora städer och tätorter och som också har rätt att resa anspråk på att vi skall tänka litet grand också på dem när vi diskuterar ting av detta slag!

Men i nästa replik står herr Ahlmark upp och förklarar: » Visst, det är klart att jag har läst det här materialet.> Det får väl vara någon ordning på beskyllningarna också, herr Ahlmark! Herr Ahlmark säger att vi har misskött riksplaneringen, den tar för lång tid. Och så säger han: Folkparliet är sannerligen ett parti som har talat mycket om planering. Ja, det är sant, herr Ahlmark, ni har sannerligen talat mycket om planering på samma sätt som ni talar mycket om det mesta. Men vi löser inga problem bara genom att prata; det är när besluten skall fattas som viljan att åstadkomma. något prövas. Det är viktigt att vi kan få driva en aktiv miljöpolitik, det är viktigt att vi kan driva en aktiv regionalpolitik — det har socialdemokratin ansett länge. Vi har stretat för att skapa instrumenten härför. Den första förutsättningen för att vi skulle kunna lyckas föra en aktiv miljöpolitik, en aktiv fysisk planering på lokal nivå och en aktiv regionalpolitik var att vi så snart som möjligt kunde skapa de nya kommunerna, dvs. att vi kunde genomföra kommunindelningsreformen.

Om vi hade följt det pratande folkpartiets råd när det gällde att handla hade vi inte nu haft de instrument som vi i första hand behöver för att kunna föra såväl en aktiv regionalpolitik som en riktigare miljöpolitik — för att över huvud taget planera i ett gott samspel mellan stat och kommun. Vi är litet trötta på propagandapra tandet från herr Ahlmarks och hans partivänners sida. Hur skulle det vara om ni också vågade vara med och hålla i skaftet när det gäller att handla?

Herr talman! Jag skall börja med den socialdemokrat här i debatten som faktiskt har hållit sig till saken, Gunnar Gustafsson. Vi har nog litet olika meningar om de risker för katastrofer som finns när mycket stora tankbåtar går in i ganska trånga inseglingsleder. Hr Gustafsson säger att det inte alls är så farligt; han har tagit reda på att utsläppen per dag inte blir större än från några utombordsmotorer. Gunnar Gustafsson har då missuppfattat vad hela debatten om oljetransporter och supertankers har gällt under de senaste åren. Vi menar inte alls att de s.k. normala utsläppen från raffinaderierna är det stora hotet. Dem kan man nog bemästra bättre än hittills, även om det blir svårigheter. Vad vi främst har talat om är riskerna för en katastrof, för att två båtar kolliderar eller någon båt exploderar eller att någon båt går på grund . Hur skall man klara de väldiga oljeutsläpp som kan bli följden av ett sådant haveri? Det är detta debatten har gällt. Dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år har man talat och skrivit om detta. Gunnar Gustafsson har bara fattat att det är fråga om sådana utsläpp som från en eller två utombordsmotorer. Det är litet trist att behöva bedriva opinionsbildning år efter år när de som har en annan mening inte ens fattar vad man säger. Jag vill alltså upprepa: Vad händer om en supertanker exploderar eller kolliderar eller går på grund och havererar och 100 000 ton råolja kommer ut utanför mellersta Bohuslän? Detta är inte bara en teoretisk risk. Jag har här en artikel ur Aftonbladet för några veckor sedan — jag har inte hunnit kontrollera siffrorna. I artikeln står det, att under de senaste tre åren har 347 tankers på över 100 000 ton råkat ut för allvarliga haverier. Av dessa 347 har 16 totalförlist, 93 gått på grund och 238 varit inblandade i kollisioner. Vi har upplevt dessa katastrofrisker mycket nära våra kuster. Jag vill minnas att det var i början av juni förra året som olyckan med Benedicte inträffade — det var en 70 000-tonnare som höll på att gå sönder utanför den svenska sydkusten. Häromdagen läste vi om Pacific Glory — också det, tror jag, en 70 000-tonnare — som delvis bröts sönder i Engelska kanalen i utomordentligt väder med klar sikt; de fartyg som kolliderade hade sett varandra under en timme. Har det aldrig i fantasin föresvävat Gunnar Gustafsson, som — även om han tycker att detta område är ganska fult — vill företräda sin bygd, den underbara Bohusskärgården, vad som skulle kunna inträffa vid en sådan jättelik katastrof? Vad skulle vi göra för att klara den situationen? Gunnar Gustafsson talar om utombordsmotorer! Jag tycker uppriktigt sagt att det är ett lättsinnigt sätt att diskutera miljöproblemen. Sedan var det Torsten Henrikson. Han är en skicklig företrädare för Göteborgs kommun, säger Gunnar Gustafsson. Det är väl riktigt. Men hans uttalanden den här gången hade ju en mycket vidare syftning. Han talade om riksoch länsplaneringen för hela Västkusten. Man kan väl då inte bara avvisa Torsten Henrikson genom att säga att han är göteborgare och att vi därför inte kan tro på honom. Vi måste väl lyssna till Torsten Henriksons argument, trots att han råkar bo i Göteborg. Vad han anfört är väl ändå viktigt, nämligen att man bör försöka få en plan där man delar upp Västkusten och säger, att här kan vi ha den och den typen av industri, här en annan typ av industri, här orörd natur, här fritidsbebyggelse och här de och de kommunikationerna. Det var den saken Torsten Henrikson tog upp. Det kan man inte avvisa genom att säga att han är göteborgare och att vi därför inte skall bry oss om honom. Av hänsyn till Gunnar Gustafsson skall jag inte ta upp vad han i sitt första anförande sade om sina personliga naturupplevelser, som skulle ställas mot den uppfattning som de verk har, vilka yttrat sig, och mot tusentals andra människors uppfattning. Jag skall inte heller beröra vad han sade om att man skulle tillämpa spridningsprincipen också för miljöfarlig industri. Däremot skall jag rätta honom när det gäller planverket. Jag citerade ur statens planverks yttrande från mars månad i år, 1970, som avgavs sedan verket mycket noggrant gått igenom det här materialet. Gunnar Gustafsson hänvisade däremot till ett inledande yttrande från 1968. Vad Gullmarsfjorden beträffar talade jag själv inte om den utan citerade vad naturvårdsverket hade skrivit om Gullmarsfjorden. Jag tycker att man kan få lov att citera naturvårdsverket även i den svenska riksdagen. Så var det då Svante Lundkvist igen! Det inträffar alltid samma sak vid diskussioner med Svante Lundkvist: när man för fram fakta och argumenterar i sak, har han att välja mellan två ting. Det ena är att han börjar tala väldigt dimmigt; han lägger en sås av ord över sina inlägg, så att man inte förstår vad han säger. Det andra är att han gör aggressiva partipolitiska utfall. Ibland använder han båda metoderna samtidigt. I dag har han valt den mer aggressiva linjen, medan han i tidigare debatter varit mer »såsliknande». Han säger i dag, att alla ting är så självklara för Ahlmark, medan regeringen måste ta hänsyn till olika faktorer. Detta påstår han alltså efter det att jag hållit ett anförande, där jag dragit fram faktor efter faktor som måste vara viktig för frågans bedömning. Jag har talat å ena sidan om kravet på orörd natur osv. och å andra sidan om kravet att ge människorna i mellersta och nor ra Bohuslän ny sysselsättning. Jag har försökt ange konkreta vägar att gå fram på efter en sammanvägning av de olika synpunkterna. Dessutom har jag kommit med en rad skisser till konkreta uppslag för att tillgodose viktiga synpunkter. Utan att ta upp detta resonemang säger Svante Lundkvist: >Det är så enkelt för Ahlmark.» Jag försökte tvärtom visa att det är ganska komplicerat men att det går att lösa dessa problem om man anstränger sig. Sedan säger Svante Lundkvist: >Nu får Ahlmark bestämma sig — är det sekretess med i riksplanen eller inte?> Men är det så väldigt svårt att förstå detta resonemang? Det finns offentliggjort material som handlar om metoderna för fysisk riksplanering. Jag tror att departementet givit ut tre tjocka luntor och att fem eller sex har kommit från statens planverk. Dessutom finns det en del artiklar. Allt detta material har jag tagit del av. Men vad jag talade om var de konkreta förslagen för denna landsdel. Några sådana är inte offentliggjorda. De är inlåsta i sekretessens kassaskåp, i den mån de finns. Det är klart att Svante Lundkvist då kan säga ait det över huvud taget inte finns några konkreta förslag om hur man skall planera för Västkusten. I så fall är läget ännu allvarligare. Då kan vi ju inte lita på att det 1971 kommer något förslag till konkret fysisk riksplanering. I sin slutliga attack för att dölja sakfrågan sade Svante Lundkvist att foikpartiet har >»talat> om planering, men handlat har man inte gjort. Nu råkar det faktiskt vara så — jag får ge Svante Lundkvist en lektion i parlamentarism — att det parti han tillhör innehar regeringsmakten, och det parti jag tillhör befinner sig i oppositionsställning. Svante Lundkvist är glad för det, och jag är ledsen över det. Den som har regeringsmakten har också instrumenten, har majoriteten och det främsta ansvaret för samhällsutvecklingen, för det som görs framför allt på kanslihuspla net och framför allt i planeringsfrågor som i dag i hög grad ligger på det exekutiva planet. Vad oppositionen kan göra är främst att »tala om> problemen — det är riktigt. Det är i alla demokratier i hela världen så att oppositionens främsta uppgift är just att tala. Detta kan man inhämta i vilken statskunskapsbok som helst. Vi kan ju inte rusa upp på civildepartemetnéet och säga: »Nu får Lundkvist flytta på sig en vecka så att det blir något gjort här.» Det skulle ju vara ockupation av kanslihuset. Vad vi kan göra är att prata om problemen, lägga fram förslag, driva på, kräva åtgärder. Det har vi gjort, gång på gång, i en hel rad olika planeringsfrågor. Att partierna hade litet olika mening om själva takten och frivilligheten vid vissa kommunsammanslagningar kan väl på intet sätt dölja det faktum att det är det socialdemokratiska partiet som under hela efterkrigstiden haft huvudansvaret genom att man suttit vid regeringsmakten. Om alltså den fysiska riksplaneringen gått för långsamt och om man i olika avseenden misskött planeringsfrågorna, så är det ni som har ansvaret, därför att ni har makten, och inte vi, därför att vi tyvärr inte i handling har fått visa vad vi velat. Nu skall inte Svante Lundkvist en gång till begära ordet för att från denna talarstol säga att jag inte har några förslag alls, att jag bara pratar och att det är så enkelt för mig. Diskutera nu i stället de konkreta åtgärder jag har föreslagit, säg någonting vettigt och kom inte bara med lösa beskyllningar! Jag har alltså framfört ett program med fyra punkter: Se för det första till att få fram en fysisk riksplan och länsplan så att vi offentligt kan diskutera Västkustens användning för industri, bostäder, fritid och annat. Innan dess skall vi inte godta miljöfarliga investeringar i nya, ömtåliga kustområden. Se för det andra till att få fram en planering av oljetransporterna här i landet och i Norden i övrigt, helst i samarbete mellan de nordiska länderna, så att vi inte behöver ta in supertankbåtar i våra skärgårdar. Det finns flera tänkbara lösningar som jag har nämnt och som bara konservativa personer kan låta bli att begrunda. Se för det tredje till att oljeskyddet byggs ut under 1970-talet — låt oss framför allt inte ha några illusioner om dess effektivitet i dag — och se till att katastroforganisationen kan koncentreras till några få områden. Se för det fjärde till att regeringen stimulerar icke miljöfarlig industri till de känsliga kustområden där man avvisar miljöhotande investeringar. Detta är de principiella riktlinjerna. Jag tror att de med litet god vilja och handlingskraft går att förena. Det är huvudpunkterna i det program jag har lagt fram i dag. Om Svante Lundkvist inte förstår det programmet och inte fattar vad jag säger, betyder det bara att han inte vill inse vilka väldiga problem beträffande lokalisering, oljehantering och miljöskydd som vi står inför.

Herr talman! Herr Ahlmark sade att jag inte fattade vad han säger. Det vet jag inte om jag skall be om ursäkt för. Men han måtte inte riktigt fatta vad jag säger heller eller också vill han inte göra det. Han blandar ihop de immissionsrisker som en industri medför med risken för att en supertanker skall haverera. Jag sade att raffinaderierna visserligen tillhör en grupp industrier, som anses miljökänsliga, men att det å andra sidan går att eliminera olägenheterna. Jag nämnde att oljeutsläppet från ett raffinaderi kan gå ned till ett minimum, och jag nämnde också luftföroreningarna. Sedan säger herr Ahlmark att om en sådan båt går på grund, blir det förfärliga konsekvenser; om en hundratusentonnare går på grund, släpps 100 000 ton olja ut. Det är inte riktigt. Jag tycker att herr Ahlmark bör sätta sig in i saken. Det blir bara en mindre del som läcker ut, eftersom det finns skott mellan tankarna i båten. Emellertid är det klart att det kan inträffa en katastrof. Det är inte möjligt att garantera att en katastrof inte uppstår, men risken finns överallt, och jag vill påstå — och där har jag stöd av erkänd expertis på området — att risken inte är större i Brofjorden än på annat håll, snarare tvärtom. Skadorna blir ju inte större om en olycka till äventyrs skulle hända i Brofjorden än de blir på annat håll.

Det har han sagt i så officiella sammanhang att jag vill åberopa det också här. Man behöver inte vara någon större expert för att kunna konstatera detta självklara faktum. Sedan gäller det att bygga ut oljeskadeskyddet. Man har varit mycket angelägen om att framhålla detta i remissyttranden. Jag trodde att herr Ahlmark kände till att tullverket har börjat arbeta med denna sak och räknar med en successiv uppbyggnad under de närmaste åren. Jag tror ati arbetet skall vara klart omkring 1973, och raffinaderiet kommer inte i gång förrän tidigast 1974. De personliga skönhetsupplevelserna kan vi ha litet olika meningar om. Jag anser inte att detta område är särskilt eftertraktansvärt. Det finns ingen offentlig badplats där, och som jag har sagt är det ganska svårt för en utomstående att komma in i området, eftersom tillfartsvägarna är stängda för allmänheten. Då återstår de 40 sommarstugeägarna. Herr Ahlmark ömmar tydligen för dem, och det kan han för all del göra, men jag anser att deras intresse bör få vika för det allmänna samhällsintresset, som talar för en lokalisering hit. Herr Ahlmark säger att det är det senaste yttrandet av planverket som han åberopar. Javisst, det gör han, men jag tycker ändå man bör vara försiktig med att åberopa en myndighet som i ena fallet uttalar att ett område är lämpligt för lokalisering och i andra fallet säger att en lokalisering där inte är möjlig. Det är att kyssa och slå ihjäl med samma varma själ, såsom skalden säger. Slutligen skulle jag vilja ställa en fråga till herr Ahlmark om närdemokratin: Har han helt och hållet förlorat respekten för det som hans parti talade om i valrörelsen?
Herr talman! Herr Ahlmark tar här i två avseenden på sig uppgiften att vara lärare: dels undervisar han oss om ett och annat, dels betygsätter han våra insatser i talarstolen. Jag tar det nu inte så hårt när det är herr Ahlmark som sätter betyget. Jag tycker inte att hans lärdom är så imponerande alla gånger. Han ville undervisa mig om parlamentarismen och sade att jag väl ändå måste känna till att det är regeringen som har ansvaret och att det är oppositionens uppgift att prata. Ja, det är regeringen som har ansvaret, men jag trodde faktiskt att också oppositionen var med om att fatta beslut i riksdagen. Det är när vi fattar besluten som viljan verkligen prövas. Inte vill väl herr Ahlmark mena att oppositionens uppgift bara skall vara att prata? När herr Ahlmark märker att marken börjar bränna under fötterna flyr han in i ett ordsvall och påstår att jag inte håller mig till saken. Men gällde det inte den diskussion, som herr Ahlmark ville ha i gång, samhällsplaneringen? Var inte herr Ahlmarks angrepp på mig och på regeringen i första hand angrepp för dålig samhällsplanering, och är inte planeringen grunden för den diskussion som vi för i dag? Samhällsplaneringen tillhör alltså i högsta grad det ämne som vi diskuterar. Jag har då tillåtit mig erinra herr Ahlmark om vår åsikt, att det är angeläget att få till stånd en effektiv samhällsplanering, men en samhällsplanering som inte bara dirigeras av staten. Herr Ahlmark har haft den uppfattningen, att vi borde ha kunnat vara färdiga tidigare med en riksplanering, men herr Ahlmark har också röstat för att vi skulle skjuta kommunindelningsreformen på framtiden. Det innebär att herr Ahlmark måste mena att samhällsplaneringen icke skall bedrivas i samspel mellan stat och kommun, utan att staten först skall skaffa sig instrument så att den kan dirigera uppifrån, och sedan kan vi skjuta litet på möjligheterna för kommunerna att delta. Vi känner kanske trots allt väl så starkt som folkpartiet för det som herr Ahlmark kallar närdemokrati. Vi har därför den inställningen, att planeringen bör bedrivas i samspel mellan stat och kommun. Det är därför vi har agerat som vi har gjort, och det är därför jag har rätt att säga att folkpartiet visserligen pratar men inte är villigt att vara med om att vidta de nödvändiga åtgärderna för att vi skall få till stånd det som folkpartiet pratar om.
Herr talman! Gunnar Gustafsson går nu äntligen in på problemet vad som kan hända om en supertanker bryts sönder, om en hundratusentonnare exploderar, havererar eller kolliderar. Han säger att sådana händelser visserligen kan inträffa men att det bara är en liten del av oljan som rinner ut, eftersom det finns flera tankar med skott emellan i båtarna. Detta är lättsinnets nästa fas när man diskuterar den här frågan! Vi har nämligen inga som helst garantier för att oljan rinner ut bara ur en eller ett par av tankarna. Vad var det som hände i mars 1967 i fint väder och klar sikt när befälhavaren på Torrey Canyon bestämde sig för att gå en litet annan rutt än man gjort tidigare? Det fanns olika tankar i Torrey Canyon, men i stort sett all olja rann ut. Det kostade 150 miljoner kronor att rensa upp på den engelska kusten efteråt. Man har ännu inte rensat upp allt. Kom alltså inte och säg att det bara är en del av oljelasten som rinner ut. Det kan inträffa att hela båten bryts sönder. När Pacific Glory havererade var det en del av oljan som rann ut, men inte allt. Om Gunnar Gustafsson har läst de engelska tidningarna de senaste veckorna har han emellertid sett att risken var överhängande för att all olja skulle rinna ut ur Pacific Glory. Vid Benedictekatastrofen kunde, om stöten vid kollisionen tagit en bit mera på sidan, ha inträffat att större delen av oljan runnit ut i Östersjön. Det är lättsinnigt att bygga upp hela resonemanget om oljetransporter och oljehantering på att det bara rinner ut litet ur supertankerbåtar. Man spelar då med oerhörda insatser: för generationer framåt oersättliga kustområden. Jag tycker verkligen att Gunnar Gustafsson som riksdagsman för Bohuslän skulle tänka litet mer på Bohuskusten än han gör i den här debatten. Gunnar Gustafsson säger att risken är inte större i Brofjorden än i Göteborg. Det är riktigt att man, om ett haveri med supertanker sker inne i själva hamnområdet, där kan ha vissa möjligheter att avspärra området. Men om haveriet, kollisionen eller explosionen sker en bit utanför, kan effekterna bli mycket värre än i en del andra områden. De kan också bli ungefär desamma. Jag har aldrig ett ögonblick förnekat katastrofrisken för t.ex. Göteborg. Tvärtom har jag gång på gång framhål lit den, inte minst i debatten här i kammaren i maj månad i år. Därför har jag sagt: Vi skall över huvud taget inte ta in supertankers till svenska kustområden, Östersjön eller Västkusten. Vi skall i stället gemensamt med andra länder söka bygga upp omlastningsterminaler, så att man minskar riskerna så mycket som möjligt. Det resonemanget har inie Svante Lundkvist sagt ett ord om, inte Gunnar Gustafsson heller. De har inte något ord ait säga om den saken, därför att de avvisar förslaget utan vidare spisning. Vidare vill jag säga till Gunnar Gustafsson att jag tycker, att det var litet onödigt med den här slängen i slutet av hans anförande. När vi diskuterar miljöfrågor som engagerat hundratusentals människor är det fel att antyda att vi bara värnar om husägarna vid Brofjorden. Det är ju en förolämpning mot den stora miljöengagerade opinionen i Sverige att säga, att man bara går några ckonomiska intressens ärenden. Det är en förolämpning mot naturvårdsverket, som har samma mening som jag, och dess chef Valfrid Paulsson. En förolämpning mot planverket, mot Vetenskapsakademien och alla andra remissinstanser som delat min uppfattning är det när man säger att vi går några husägares ärenden. Jag räknar med att Gunnar Gustafsson tar tillbaka det påståendet i sitt nästa anförande. Till slut vill jag säga till Svante Lundkvist att det är klart att han, när han inte kan diskutera sakfrågan, tvingas fara ut i allmänna aggressiva utfall. När man inte vill diskutera riksplaneringens principer, om man inte vill diskutera oljetransporterna, om man inte vill diskutera hur oljeskyddet skall byggas upp och lokaliseras, om man inte vill ta upp diskussionen om att lokalisera icke miljöfarlig industri till de ömtåliga områdena, är det klart, att man kan påstå, att folkpartiet har varit med och fattat beslut som har hejdat utvecklingen. Men vi liberaler har ju gång på gång drivit på, gång på gång reserverat oss för ökad planering i olika avseenden; gång på gång föranlett interpellationsdebatter och debatter om enkla frågor där vi just krävt mer av planering. Men Svante Lundkvist kastar plötsligt om hela argumenteringen genom att göra gällande att jag skulle vilja »dirigera» planeringen åt kommunerna, efter att tidigare ha påstått att vi saboterade kommunsammanslagningen. I den frågan var det ju så, att ni ville så att säga »dirigera» kommunsammanslagningarna litet mer än vi ville. På vilket sätt har det beslut som fattats här i riksdagen, som ni har haft ansvaret för eftersom ni har haft majoritet, förhindrat att en fysisk riksplanering skulle ha kunnat bedrivas snabbare? Vad det gäller är den politiska viljan och handlingskraften på departementsplanet. Den finns inte i dag i tillräcklig utsträckning.

Herr talman! Det var herr Ahlmark som förde in samhällsplaneringsaspekten i debatten, och jag tycker att det var riktigt. Men när herr Ahlmark sedan märkte att han i den debatten kom ut på litet hal is ville han inte fortsätta att föra den. fått sin vilja igenom vid det tillfälle som vi diskuterar hade vi skjutit på framtiden möjligheterna för kommunerna att göra sig på rätt sätt gällande i denna typ av samhällsfrågor. Jag nödgas alltså slå fast ait uppenbarligen har herr Ahlmark i varje fall inte längre något intresse av att den här typen av viktiga samhällsplaneringsfrågor skall kunna diskuteras i gott samspel mellan stat och kommun. Så gick det med allt detta tal om närdemokrati!
Herr talman! Svante Lundkvist är nu ointressant att diskutera med eftersom han har gett upp varje slag av sakdebatt. Om man har olika mening om graden av frivillighet i en viss fas av kommunsammanläggningarna skulle man därmed vara motståndare till en effektiv fysisk riksplanering! Det är faktiskt så pass löjeväckande, att ingen — utom möjligen han själv — kan ta herr Lundkvist på allvar. Herr Gustafsson i Uddevalla är då en mera seriös debattör i de här frågorna. Han sade att vid Torrey Canyon-katastrofen hade man ingen katastroforganisation, men det har man nu : börjat tänka på att bygga upp. Javisst, man tänker sig att bygga upp en katastroforganisation, men man har den inte i dag. Det har ju framgått av hela den engelska debatten de senaste två veckorna, efter Pacific Glory-olyckan, att man i dag saknar den katastroforganisation som skulle effektivt ha kunnat ingripa, om Pacific Glory hade brutits sönder helt och hållet. Sedan säger herr Gustafsson att oljeterminaler är ingen realitet i dag, det är bara »teorier» som man inte kan grunda någonting på. Jag är ledsen, herr Gustafsson, men jag föreslår att ni läser på vad som i dag sker, t.ex. i den stora hamnen Whiddy Island på södra Irland. Den har en omlastningsterminal för Gulf, där mycket stora fartyg — på mellan 300 000 och 400 000 ton — las tar om sin råolja till betydligt mindre fartyg, som går in till raffinaderierna i Västeuropa. Vidare vill jag bara notera att det uttalande som herr Gustafsson gjorde i sitt förra inlägg, nämligen att de som motarbetar raffinaderiet i Brofjorden går husägarnas ärenden, står kvar. Detta tror jag kommer att observeras av den miljövänliga opinionen, som omfattar hundratusentals människor här i landet. När herr Gustafsson sedan försäker dölja den förolämpningen genom att säga att jag skulle »förolämpa» de människor som vill ha sysselsättning i Bohuslän pratar han i nattmössan. Jag har gång på gång framhållit att om Lysekil skule få nej till raffinaderiet i Brofjorden, är det en moralisk skyldighet för statsmakterna att söka stimulera annan industri, som inte är miljöfarlig, till området och att man skall göra vad man kan för att till känsliga kustområden lokalisera industrier — men inte sådana som är farliga från miljösynpunkt.